so och sjukvården och de sociala vårdområdena. Kammaren har tidigare behandlat de punkter som gäller socialförsäkringarna, och senare under vårriksdagen får vi på socialförsäkringsområdet anledning att återkomma till det nyligen framlagda förslaget om en rörlig pensionsålder. De punkter i socialhuvudtiteln som nu närmast skall behandlas knyter an till familjernas situation i dagens samhälle, och jag utgår från att dagens debatt i första hand kommer att gälla dessa frågor. Det är naturligt framför allt därför att samhällets utveckling så direkt påverkar och förändrar barnfamiljernas levnadsmönster. Helt andra krav än tidigare ställs därför på familjepolitiken i dagens samhälle. Behovet av ekonomiskt stöd har alltmer koncentrerats till situationer när den normala arbetsinkomsten bortfaller. Samtidigt har behovet av samhällets stöd i andra former blivit allt påtagligare. Dessa förhållanden har varit utgångspunkten när de senaste årens familjepolitiska reformer har utformats. Genom den föräldraförsäkring som trädde i kraft den I januari 1974 och som utvidgades den 1 januari i år ges föräldrarna möjlighet att under sju månader stanna hemma från förvärvsarbete och vårda barnet. Bortfallet av arbetsinkomsten kompenseras genom föräldrapenningen, som utgår med samma belopp som sjukpenningen, dvs. med i regel 90 96 av den normala inkomsten. En annan viktig reform i detta avseende är rätten till sjukpenning vid vård av sjukt barn. Förvärvsarbetande föräldrar med barn under 10 år har numera möjlighet att under tio dagar per år och familj vara hemma och ta hand om sina barn när de är sjuka i hemmet. Båda reformerna har utformats så att de bidrar till en ökad jämställdhet mellan män och kvinnor.

Reformerna är viktiga också för föräldrarnas del — och det gäller både män och kvinnor — eftersom de ger möjlighet att förena förvärvsarbete och familjeliv på villkor som ger barnen trygghet och god omvårdnad. Men reformarbetet är inte färdigt. Förskolereformen följs upp av barnomsorgsgruppen under ledning av Grethe Lundblad, som också behandlar den viktiga frågan om föräldrautbildning. Barnmiljöutredningen med Bror Rexed som ordförande lägger under året fram en analys över barnens levnadsförhållanden som underlag för en bred åtgärdsinriktad diskussion när det gäller barnens uppväxtmiljö. Föräldraförsäkringens fortsatta utbyggnad och därmed sammanhängande frågor är under behandling i familjestödsutredningen, som leds av Camilla Odhnoff och som kommer " Ekonomiskt stöd åt med sitt första betänkande inom den närmaste tiden. De viktiga frågorna om tillsyn och aktiviteter för de yngre skolbarnen före och efter skoldagens början och slut liksom under lovdagar och ferier måste också lösas. Barnstugeutredningens föreliggande betänkande ger ett gott underlag för behandlingen av dessa frågor, som vi för närvarande arbetar med i socialdepartementet. Reformarbetet inom familjepolitiken måste allra främst inriktas på kraftiga insatser för att bygga ut barnomsorgen i form av daghem och annan förskoleverksamhet så att den motsvarar det behov som finns. Detta är enligt min uppfattning i dag den viktigaste familjepolitiska frågan. Här får den nya förskolelagen stor betydelse genom att varje kommun från och med i år är skyldig att upprätta och fastställa en utbyggnadsplan. I planen skall redovisas behovet av daghem och annan förskoleverksamhet inom kommunen. I planen, som skall antas av kommunfullmäktige, skall anges på vilket sätt behovet av bl.a. daghemsplatser skall tillgodoses. Innan kommunfullmäktige antar planen skall politiska, fackliga och andra lokala organisationer liksom enskilda kommunmedlemmar ges möjlighet att framföra sina synpunkter på förslaget till kommunens förskoleplan. Daghemsfrågorna kommer därmed att bli föremål för lokala politiska diskussioner och bedömningar på ett helt annat sätt än tidigare. Det finns anledning att understryka detta, därför att lösningen av daghemsutbyggnaden är en kommunal fråga av allra största betydelse och därmed också en fråga som på ett annat sätt än hittills måste bli föremål för politisk aktivitet och prioritering ute i kommunerna. Uppgifterna i kommunernas förskoleplaner kommer så snart de föreligger efter den 1 juli att sammanställas av socialstyrelsen i en översikt för hela landet. Denna sammanställning av de upprättade planerna kommer att ge en bild av i vilken utsträckning och på vilket sätt behoven av platser för daghem och annan förskoleverksamhet kommer att tillgodoses under en femårsperiod. Därmed får ansvariga kommunala och statliga myndigheter en helt annan grund än hittills för hur det fortsatta utbyggnadsarbetet skall bedrivas. Regeringen avser att på grundval av socialstyrelsens rikssammanställning av förskoleplanerna ta de fortsatta initiativ som erfordras från statsmakternas sida för att åstadkomma en snabb daghemsutbyggnad i kommunerna. Om så behövs kommer frågan om en längre gående lagstiftning om daghemsutbyggnaden därvid att prövas. Jag har i anslutning till behandlingen av socialutskottets betänkande över socialhuvudtiteln velat framföra dessa synpunkter på reformarbetets inriktning inom familjepolitiken — och låt mig gärna tillägga att detta är synpunkter som överensstämmer med den uppfattning som redovisats av majoriteten i socialutskottets betänkande. De tre borgerliga partierna har i reservationer till betänkandet gett uttryck åt en delvis annan syn på reformarbetets inriktning. Även om de borgerliga partierna inte inbördes kunnat enas om en gemensam framgångsväg, har man ändå på olika sätt velat ge förtur åt andra insatser än daghemsutbyggnaden. Centerpartiet vill ha vårdnadsbidrag med 600 kr. i månaden till varje familj till dess barnet fyller tre år. Folkpartiets vårdnadsbidrag skall vara 300 kr. i månaden per barn i motsvarande ålder. Moderata samlingspartiet bygger i huvudsak upp sin reservation på införandet av skatteavdrag för barntillsynskostnader. Vad som är gemensamt för de borgerliga reservationerna är väl närmast att de skulle fordra ett belopp på mellan 1 och 2 miljarder kronor i skatter, som man nogsamt undgår att tala om. Lika anmärkningsvärt är att ett vårdnadsbidrag eller skatteavdrag trots miljardkostnaderna inte skulle lösa problemen för barnfamiljerna. De borgerliga bidragen eller skatteavdragen utgör inte något alternativ till en förvärvsinkomst. Den bästa lösningen för barnfamiljerna är enligt min mening i stället att daghemmen byggs ut så att platsantalet motsvarar behovet. Från några av de borgerliga partierna försöker man då att samtidigt tala allmänt väl om daghemsutbyggnaden. Men i realiteten vill man inrikta miljardbelopp på helt andra ändamål, och det skulle obevekligt betyda negativa återverkningar för daghemsutbyggnaden. Det belopp som t.ex. centerpartiet vill använda för vårdnadsbidrag skulle räcka till att i stället driva närmare 100 000 nya daghemsplatser. Vi kommer från regeringspartiets sida att tillsammans med fackföreningsrörelsen hävda en prioritering av daghemsutbyggnaden. Statsbidragen har naturligtvis här sin betydelse; på de punkter som behandlas i dag ingår en ny höjning av driftbidragen till daghemmen från den 1 juli i år, och nya bidragshöjningar kommer framdeles att ske. Vi löser dock aldrig daghemsfrågan enbart med statsbidrag. För att lösa denna viktiga familjepolitiska fråga krävs det också en aktiv politisk medvetenhet om daghemmens stora betydelse vid beslut och prioriteringar ute i kommunerna. De daghemsplaner som kommunerna nu skall upprätta till den 1 juli i år, enligt den nya förskolelagen, blir — som jag redan framhållit — av stor betydelse för den fortsatta daghemsutbyggnaden. Detta planarbete pågår alltså just nu ute i kommunerna och skall där före sommaren leda fram till politiska beslut om fastställda utbyggnadsplaner. Så snart socialstyrelsens rikssammanställning av dessa planer föreligger kommer regeringen att ta ställning till erforderliga åtgärder för att slå vakt om daghemsutbyggnaden — och därmed den viktigaste familjepolitiska frågan vi nu står inför.

Herr talman! Det betänkande som vi nu skall behandla tar upp frågor som i hög grad berör enskilda människor, grupper och inte minst familjerna. I de flesta frågor råder det enighet i utskottet, men på vissa betydelsefulla punkter finns det delade meningar, vilket också framgår av de reservationer som är fogade till betänkandet. Jag skall i mitt anförande ta upp det avsnitt som berör familjepolitiken och barnomsorgen. Centern har vid riksdagens början väckt en partimotion, vilken tog upp problematiken om familjens situation i dagens samhälle. I den mo tionen har kortfattat redovisats hur familjens situation förändrats under årens lopp. Det gäller såväl uppväxt och boendemiljö som förhållandet till arbetsliv och samhälleliga institutioner. Att ha barn, att få följa en människas utveckling under småbarnsperioden, under skolåldern och upp till vuxen ålder är för de flesta föräldrar en rik och stimulerande upplevelse. Vi ger uttryck åt detta i vår partimotion. Att ha barn innebär också ett stort ansvar. I ett samhälle som förändras snabbt och där man inte har samma stöd som förut från den äldre generationen upplever i dag många föräldrar en osäkerhet. Det är svårt att veta hur man bäst skall kunna bidra till att barnen utvecklas till lyckliga och harmoniska människor. Det första barnet innebär ofta en betydande ekonomisk förändring för familjen. Visserligen finns det ekonomiskt stöd till barnfamiljer i form av barnbidrag, bostadsbidrag, skattereduktion m.m. Men de faktiska kostnaderna för ett barns försörjning är långt större än detta stöd. Det innebär att barnfamiljer som regel i dag lever på betydligt lägre ekonomisk standard än familjer som inte har barn eller vilkas barn redan är vuxna. För att mildra pressen på föräldrarna, för att göra det möjligt för människor att leva på en någorlunda jämn standard under sitt liv, såväl före som under och efter det att de har barn att försörja, krävs det en bättre ekonomisk satsning på barnfamiljerna. Samhällets andel av barnomkostnaderna behöver därför ökas. Stödet till barnfamiljerna bör bidra till ekonomisk utjämning mellan barnfamiljer och icke barnfamiljer. I fråga om barntillsyn är det klart dokumenterat att det är stora svårigheter för många att få denna tillsyn ordnad på helt betryggande sätt. Det kan betyda att många föräldrar hamnar i en situation som kan vara mycket svår att ta sig ur. Har man inget arbete så får man ingen daghemsplats, och har man ingen daghemsplats så får man inget arbete. För att problemen skall kunna minskas för barnfamiljerna krävs insatser från samhället på dessa områden. Sådana insatser måste utgå ifrån att föräldrarna har ett i alla avseenden gemensamt ansvar för barnen samt att de har rätt att själva bestämma hur de sinsemellan fördelar detta ansvar. I korthet kan man säga att barnens och barnfamiljernas problem har sin grund i otillfredsställande bostadsmiljö, långa arbetstider och arbetsresor, ansträngd ekonomi, svårighet att ordna barntillsyn, bristande stöd och information om föräldrarollen, stora barngrupper på daghemmen och stora klasser i skolorna. Dessa faktorer bidrar sannolikt i hög grad till att på sikt skapa andra problem. Som exempel på dessa kan nämnas psykiska och psykosomatiska besvär hos såväl barn som vuxna, social missanpassning, missbruksproblem, kriminalitet, hög skilsmässofrekvens, många aborter, psykisk och fysisk misshandel. Jag tror inte det är någon överdrift att säga att många av de svårbemästrade problem som vi i dag har i samhället och som årligen orsakar stora ekonomiska förluster för samhället har sitt ursprung just i barnfamiljernas situation. Vi talar ofta om utslagningen på arbetsmarknaden. Jag vill säga att utslagningsprocessen börjar långt före inträdet på arbetsmarknaden. Den börjar ofta långt ner i barnaåren. Vill man på sikt begränsa problemen så måste man göra en satsning på barnfamiljerna. Kostnaderna för samhället kan te sig avskräckande. Man måste dock vara medveten om att satsar man inte på barnfamiljerna i dag, får man i stället långt större svårigheter att klara de problem som uppstår i framtiden. Vi måste mer ägna oss åt att förebygga problemen. Vi måste se till att barnen i de tidigare åldrarna får sitt kontaktbehov tillgodosett. Barnens kontakt med föräldrarna är avgörande för normala relationer i vuxen ålder. Under en lång följd av år har ett reformarbete pågått i syfte att förbättra familjernas situation, men bristerna är fortfarande stora, och det säger oss att vi måste göra ytterligare satsningar på detta område. I den partimotion som jag nämnde och som centern har presenterat vid denna riksdag har vi tagit upp ett åtgärdsprogram för att förbättra barnens och familjernas situation, och det innehåller bl.a. följande punkter: 2. En samhällsplanering, där man i större utsträckning tar hänsyn till barns och föräldrars behov, exempelvis genom att lokalisera bostäder och arbetsplatser så att arbetsresorna kan förkortas. 4. Ett vårdnadsbidrag införs för barn upp till tre års ålder. 10.

11. Samhällets personliga stöd till föräldrarna förbättras bl.a. genom en väl utbyggd föräldrautbildning. En förbättrad boendemiljö med ökade möjligheter till kontakt och gemenskap mellan bostadsområdets invånare och goda möjligheter till meningsfulla fritidsaktiviteter har stor betydelse för att öka människornas trivsel. Särskilt angeläget är det att man vid planeringen av våra samhällen beaktar barnens och familjernas behov. Genom att eftersträva en lokalisering av en arbetsplats, bostäder och skolor och andra servicefunktioner inom samma område förbättrar man möjligheterna till naturlig kontakt mellan människor. En sådan planering har stor betydelse också därigenom att fler människor kan få arbete i närheten av bostaden och slipper de Ekonomiskt stöd åt långa och tröttande arbetsresorna. För att det skall finnas en ordentlig valmöjlighet för alla föräldrar när det gäller att arbeta i hemmet eller att förvärvsarbeta hel eller deltid behövs insatser så att alla som efterfrågar samhällets barntillsyn skall kunna få sådan. Vi har trots de betydande satsningar som gjorts för att öka takten i utbyggandet av samhällets barntillsyn långt kvar innan vi når detta mål. Den otillräckliga utbyggnadstakten har flera orsaker. I första hand ligger förklaringen i den hårt ansträngda kommunalekonomiska situationen. Bristen på utbildad personal i barnstugorna har på vissa håll också haft en återhållande effekt. Mot den bakgrunden är regeringens förslag om höjda anordnings och driftbidrag till barnstugorna välbehövliga, även om de inte är tillräckliga. Om de mål för barntillsynens utbyggnad som satts upp av barnstugeutredningen skall kunna nås måste vi gå vidare på den vägen. Nu säger statsrådet Aspling att det här är en kommunal angelägenhet och att kommunerna på ett helt annat sätt än tidigare måste prioritera utbyggnaden av barnomsorgerna. Jag tror att de flesta kommunalmän är intresserade av detta. Men hur skulle det vara om statsrådet Aspling talade med sin kollega finansminister Sträng? Det är inte så lätt att i en kommun leda verksamheten och göra dessa välbehövliga insatser, som medför ökade kostnader, när finansministern driver fram ett skattestopp i kommunerna. Ge mig besked, herr socialminister, hur kommunerna skall klara den här ekvationen! Vi är överens om behovet av utbyggnaden, men utbyggnaden kostar pengar. Det är således nödvändigt med en annan kostnadsfördelning för barntillsyn mellan stat och kommun om kommunerna skall kunna klara av den service som barnfamiljerna skall få. Vi har, som jag nämnde, i vår partimotion tagit upp frågan om ett vårdnadsbidrag, och vi har sagt att de första åren i ett barns liv är grundläggande för personlighetsutvecklingen. Det är därför särskilt angeläget att alla barn ges den stimulans och trygghet som är nödvändig för en harmonisk utveckling. Detta kan ske i en väl ordnad förskoleverksamhet och i familjedaghem. Men den största betydelsen för barnets utveckling under dessa år har föräldrakontakten. Det är därför angeläget att man på allt sätt underlättar för föräldrarna att ägna så mycket tid som möjligt åt sina barn. Vårt förslag innebär att ett vårdnadsbidrag på 600 kr. per månad skall utbetalas till varje familj från den tidpunkt då ersättningen från föräldraförsäkringen upphör till dess barnet fyller tre år. Eftersom vårdnadsbidraget ses som en ersättning för vårdnadsinsatsen skall endast ett bidrag utgå, även om familjen har flera barn under tre år. Vårdnadsbidrag skall inte heller utgå samtidigt som ersättning från föräldraförsäkringen. Då vårdnadsbidraget ses som en ersättning för det arbete man utför med vården av de egna barnen skall det liksom andra arbetsinkomster beskattas och ligga till grund för beräkning av sjukpenning och ATP poäng. För att föräldrarna själva skall kunna avgöra hur de bör fördela sin arbetsinsats mellan hem och barnavård samt förvärsarbete skall vårdnadsbidrag enligt vårt förslag utgå även i de fall då föräldrarna har förvärvsarbete. Den som väljer att förvärvsarbeta kan då se vårdnadsbidraget som ett ekonomiskt tillskott som kan användas för att bekosta barntillsynen. Jag vill understryka att syftet med ett vårdnadsbidrag kombinerat med en rätt för småbarnsföräldrar till kortare arbetstid är att öka föräldrarnas möjligheter att ägna sig åt sina barn utan att familjens ekonomiska situation för den skull försämras. Detta är särskilt angeläget för låglönegrupperna, där båda föräldrarna av ekonomiska skäl ofta måste arbeta full tid för att klara försörjningen. Ett vårdnadsbidrag ger dem möjlighet att minska sin arbetstid. Det är många föräldrar som faktiskt inte vill ut i förvärvslivet när de har små barn. Detta glömmer man ofta bort, och man förutsätter liksom att alla brinner av längtan att få lämna sina barn till visserligen kvalificerade barnavårdare men ändå till människor utanför den egna familjen. Många föräldrar vill också gärna själva få ge sina barn den första starten i livet i vad gäller samlevnadsnormer och utveckling. Visserligen skall barnens referensram utvidgas, men man har exempelvis i barnstugeutredningen konstaterat att för de allra minsta barnen är det ändå viktigt att inte alltför många vuxna människor har hand om dem. Föräldrarna anser kanske också — och i så fall med all rätt — att det är deras egen livsuppfattning som skall präglas på barnet. Det är måhända en syn som inte gillas i de läger som hävdar att alla barn skall fostras efter samma mönster. Det finns också föräldrar som känner behov av att komma ut i förvärvslivet för att bland arbetskamrater få stimulans för sin fostrarroll. Därför är det felaktigt, menar vi, att driva en ensidig linje i dessa viktiga frågor. Vi måste skapa valfrihet för föräldrarna. Att fostra barn är också ett givande och tagande. Och att uppleva hur barnet undan för undan upptäcker sin omvärld och varsamt leds in i vad vi menar med samhällets gemenskap är också berikande för föräldrarna. Att ömsint lotsa sina barn förbi blindskären ger gemenskap och djup kontakt. Detta vårt förslag har mötts av många angrepp. De socialdemokratiska tidningarna har sålunda ondgjort sig över förslaget, och socialministern har här varit inne på samma linje. Han sade att här vill vi ge förtur åt vad vi föreslagit före andra aktiviteter. Men, herr socialminister, vi vill ge förtur åt barnomsorgerna! Det är det väsentliga i detta sammanhang. senast från den I januari 1976. Vi har därmed inte frångått vår principiella inställning i fråga om en indexreglering av barnbidraget, men vi har i detta sammanhang — dvs. vid utskottsbehandlingen — avstått från att yrka att barnbidraget skall indexregleras från den 1 januari 1976. Vi har dock inte kunnat ansluta oss till utskottsmajoritetens motivering när det gäller en indexreglering. Vi har därför i reservation 1 angivit vår principiella ståndpunkt i den här frågan. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 4 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det finns 21 reservationer till socialutskottets betänkande nr 5, och en lång rad talare har anmält sig till dagens debatt. Det kunde ge intryck av stor åsiktssplittring i de frågor som behandlas i betänkandet. Men så är det i stort sett inte. Över huvud taget behandlas de sociala frågorna, åtminstone den del av komplexet som handläggs av socialutskottet, i betydande enighet. De reservationer som föreligger, här och i fortsättningen, är i många fall uttryck för olika meningar i tämligen tekniskt betonade frågor, sådana som vilken den bästa utformningen av statsbidragsregler på olika områden är. Reservationerna gäller mycket ofta avvikande meningar om hur stora anslag vi bör och kan ge till olika ändamål. När det gäller den senare typen av frågor råder det nästan alltid enighet om att de påtalade behoven i och för sig är angelägna. Vi skulle ofta alla gärna vilja anslå de större beloppen, men vi gör olika bedömningar av hur mycket vi kan anslå och i vilken ordning vi bör prioritera de ändamål det gäller. Det är många av meningsskiljaktigheterna som är av denna karaktär och alltså inte är särskilt djupgående, mer principiellt sett. Men på några punkter finns det uppenbarligen mer djupgående meningsskiljaktigheter. Ett av de frågekomplex som detta gäller har redan kommit upp som huvudämne i dagens debatt — det är familjepolitiken. Även där finns i långa stycken åsiktsgemenskap. Jag kan till nästan varje ord instämma i vad herr Gustavsson i Alvesta nyss sade om barnfamiljernas situation i vårt samhälle. Av statsrådet Asplings inledningsanförande framgick att han i stor utsträckning har samma syn. Han är inte nöjd med sitt fögderi i den meningen att allt skulle vara väl beställt. Han säger, liksom herr Gustavsson i Alvesta och jag — låt vara att han kanske gör det med något annan betoning — att åtskilligt är ogjort på detta ömråde, att reformarbetet måste fortsätta, att barnfamiljernas situation inte är så bra som vi skulle önska. Så långt råder det alltså enighet. När det sedan gäller metoderna att förbättra barnfamiljernas situation går våra åsikter isär. Det är då det uppkommer ett majoritetsbetänkande och tre skilda reservationer bara på en punkt och ytterligare avvikande meningar längre fram. Vari ligger då skillnaden? Jag skall i stort sett nöja mig med att redogöra för hur vi i moderata samlingspartiet ser på detta. Låt mig som utgångspunkt ta frågan om barnbidraget. Från folkpartiet och centerpartiets sida finns det i år — av speciella skäl — inte något yrkande om omedelbar indexreglering av barnbidraget. Det finns en reservation från vänsterpartiet kommunisterna med denna syftning. Vi har varit eniga om att höja barnbidraget från 1 500 till 1 800 kr. per barn och år. Det förslaget fanns inte med i regeringens proposition, men det har blivit enighet om det under utskottsbehandlingen. För min del skall jag gärna säga — och jag tror jag vågar säga från moderata samlingspartiets sida — att det inte är med någon översvallande entusiasm som vi går med på att satsa ungefär 540 milj.kr. på ändamålet att höja barnbidraget med 300 kr. per barn och år. Vi har dock gjort det därför att det kan motiveras med att summan egentligen bara innebär ett återställande av tidigare realvärde, dvs. för att helt enkelt hålla takt med de senaste årens inflation. Med den motiveringen biträder vi förslaget om höjning av barnbidragen med 300 kr. per år, men, som jag säger, utan större entusiasm, inte därför att vi inte vill tillföra barnfamiljerna den där halva miljarden — den är högeligen av nöden — utan därför att man kan diskutera, om det är det mest rationella och effektiva sättet att använda så mycket pengar som en halv miljard. Jag föreställer mig f.ö. att eftersom förslaget inte fanns med i propositionen kan i varje fall samma tvekan finnas i socialdepartementet; det finns ju andra sätt att använda pengar, som kunde vara väl så värdefulla. Det är min uppfattning och det är vår uppfattning att man på annat sätt kanske kunde nå ännu bättre resultat med lika mycket pengar. Vad skulle det innebära om man satsade lika mycket pengar i en utbyggnad av bostadstilläggen eller i en utbyggnad av föräldraförsäkringen? Herr Aspling har lärt oss för en stund sedan att beloppet kanske kan räcka till bortåt hälften av vilket som helst av de förslag om vårdnadsbidrag som föreligger reservationsvis i dag. På vilket av dessa sätt man än hade använt pengarna skulle de mer än de nu gör ha kommit att koncentreras till de familjer som av något skäl särskilt mycket behöver stödet: på grund av låg inkomst, på grund av att de har många barn, på grund av sådana situationer som är förutsedda i föräldraförsäkringen. Den grundsyn som moderata samlingspartiet har givit uttryck för i många år är att den fortsatta utbyggnaden av det ekonomiska stödet till barnfamiljerna skall koncentreras på ett sådant sätt att tonvikten ligger på de familjer som har det största behovet, dvs. familjer med låga inkomster och/eller flera barn. Det gör vi inte med denna satsning av en halv miljard på de allmänna barnbidragen. Det är alltså närmast som en inflationsanpassning det förslaget har kunnat stödjas från vår sida och inte som en särskilt verksam reform på sikt för förbättring av barnfamiljernas situation, där förbättringen bäst behövs. När vi kommer till den mer specifika frågan om barntillsynen finns Ekonomiskt stöd åt det uppenbart också ganska djupgående skillnader i synsättet. Statsrådet Aspling beskrev den uppfattning som kommer till uttryck i moderata samlingspartiets reservation — den som bär numret 6 — så, att den i huvudsak bygger på skatteavdrag för barntillsynskostnader.

Herr talman! Det är uppenbart att debatten om familjepolitik och barntillsyn i varje fall har en förmåga att engagera i vida kretsar av samhället. Jag började just med att tala om vår syn på den frågan, och jag sade att beskrivningen att den i huvudsak bygger på skatteavdrag för barntillsynskostnader nog inte riktigt täcker de förslag det gäller. Vad vi säger är att i botten på ett effektivt system måste ligga ett effektivt och rättvist skattesystem för familjerna. Den uppfattningen är dels principiellt — säg gärna ideologiskt — färgad men dels också mycket praktiskt betingad. Om vi skall ge familjerna förbättrade möjligheter till god barnomsorg i olika situationer är vi överens om att den barnomsorgen kostar mycket pengar. Den blir dyr vem som än skall betala. Om den i huvudsak skall betalas subventions eller bidragsvägen blir beloppen ännu mycket större än de skulle behöva bli om de byggdes upp av en kombination av skatteregler och bidragsbelopp. Med vår grundsyn =— att stödet skall koncentreras till de familjer som bäst behöver det — följer automatiskt att man tvingas till inkomstgradering, en anpassning efter visserligen generella för alla lika regler men ändå regler som gör att beloppen anpassas till olika situationer. Så fort man börjar med det drabbas man av svårigheter, framför allt av det som vi brukar kalla marginaleffekter. Och marginaleffekterna har den egenheten att de blir värre ju större de aktuella beloppen är. Ju större de nominella belopp som man handskas med är, dess värre blir marginaleffekterna. Det finns en praktisk teknisk möjlighet att minska de nominella bidragsbeloppen och därmed minska marginaleffekternas olägenheter, om man i botten lägger ett rationellt och rättvist skattesystem. Det minskar inte nyttan för den enskilda familjen, men det ändrar tekniken och minskar en del praktiska olägenheter av det nuvarande systemet. Vi är övertygade om att det på sikt är omöjligt att bygga upp ett rationellt och rättvist familjestöd utan att i botten ha en rationell och rättvis beskattning. Men det sägs uttryckligen i reservationen att detta räcker inte; därtill måste komma olika typer av bidrag. Och det sägs också vad dessa bidrag i kombination med skatterättvisan skall ha för syfte: de skall ge barnfamiljerna tillräckligt konsumtionsutrymme även under de år då barnen är särskilt vårdkrävande. Och de skall ge barnfamiljerna största möjliga valfrihet mellan förvärvsarbete och egen vård av barnen samt mellan olika tillsynsformer då båda föräldrarna eller en ensam förälder arbetar utanför hemmet. Det är det syfte man skall nå, och vi menar att det är omöjligt eller i varje fall mycket svårt att nå det enbart eller ens huvudsakligen med hjälp av bidrag och subventioner. Det krävs en skattereform i botten, och det är den vi erinrar om. I övrigt har moderata samlingspartiet varit hovsamt i reservationen. Vi har uttryckt oss så allmänt att man kunnat hoppas på en relativt stor anslutning till önskemålet. Vi har i detta läge inte preciserat hur vi anser att ett nytt stödsystem bör utformas. Vi har angivit vissa riktlinjer och begärt utredning och förslag i frågan — detta för att inte låsa oss i alltför hårda positioner på ett alltför tidigt stadium. Herr Aspling har talat om bristen på daghemsplatser. Vi är alla medvetna om den. Det har i motioner och i reservationer till dagens betänkande från olika håll talats starka ord om bristen på daghemsplatser och om behovet av en snabb utbyggnad. Vi vet att det är ett av de hetaste debattämnena i vår offentliga debatt i dag. Jag har lagt märke till att de som anser sig kunna gå långt i att ställa krav på kommunernas utbyggnadsmöjligheter och på statens möjligheter att ekonomiskt stödja utbyggnaden siktar till en behovstäckning på tio år. Då tycker man sig ha gått långt. Det är naturligtvis så att med den utbyggnadstakt som f.n. förekommer och med den ökning av behovet som samtidigt förekommer, så kommer behovet inte att vara täckt om tio år. Det är inte osannolikt att köerna kommer att vara värre om tio år än i dag. Det är svårt att säga. Men även om det skulle lyckas genom att vi tar i riktigt hårt, så är tio år en ganska lång tid. Det betyder att väldigt många — troligen de flesta — av de barn som i dag är i förskoleåldern och står i daghemskö aldrig hinner fram i kön. De hinner börja skolan och de hinner kanske t.o.m. bli för gamla för fritidshem, innan vi täckt bristen även med de mest ambitiösa planerna. Det är inte särskilt uppmuntrande. Finns det inget sätt att snabba på? Vi tror att det gör det, och vi föreställer oss att bakom centerpartiets och folkpartiets motioner i frågan ligger åtminstone en aning av ett medvetande om att det kan finnas en väg att något hyfsa problemet. Vi talar om behovet av daghemsplatser — och uttrycker det i olika siffror, som kan variera men som har det gemensamt att det handlar om flera 100 000-tal — som om det vore någonting absolut. Men det är det ju inte. Det är bl.a. vi här i riksdagen som bestämmer hur stort detta behov är, när det kommer till uttryck i ansökningar om daghemsplatser. Tro nu inte att jag vill begränsa daghemsbyggandet! Tro inte att jag har någonting emot att samhällets barnomsorg i den formen byggs ut! Det är riktigt som herr Gustavsson i Alvesta sade att det finns förfärligt många familjer för vilka detta är en lämplig form av barntillsyn när vården av barn skall kombineras med förvärvsarbete. För många familjer är det i praktiken den enda tänkbara formen, och det behovet skall tillgodoses. Men är det verkligen någon som på allvar bestrider att det — både bland de familjer som har tillgång till daghemsplats och bland dem som önskar att de hade det och som står i kö för att få en — finns familjer som hellre skulle söka en annan lösning om de hade ekonomiska möjligheter? Lösningen kan vara att en av föräldrarna under något år själv tar hand om vården av barnen i det egna hemmet. Lösningen kan också vara någon annan, men möjligheterna är mycket små. Trots att vi har så få daghemsplatser, styr vi ganska hänsynslöst människors efterfrågan just åt det hållet. Vi gör det med ekonomiska styrmedel som är näst intill lika starka som ett lagstadgat obligatorium skulle vara. Vi gör det genom att erbjuda det i särklass största ekonomiska stöd som utgår i hela vårt sociala system — daghemssubventioner — till dem som väljer och har turen att få välja just den formen. Om vi, som herr Gustavsson i Alvesta också talade om, gav möjligheter att utan oöverkomliga ekonomiska svårigheter välja en annan väg, så skulle många familjer välja en annan väg. Vi tycker av principiella skäl att familjerna skall ha rätt att göra det utan att behöva förlora mer än vad de har råd med. Det är återigen en strävan att underlätta just för dem som har det svårast. Vi tycker som sagt att det är principiellt riktigt att man får den valfriheten, men dessutom måste det rimligen vara praktiskt lämpligt. Vi har ett enormt tryck på daghemmen. Vi har besvärliga köer. Vi skulle kunna lätta något på de köerna genom att erbjuda alternativ som människor frivilligt väljer därför att de ter sig förmånliga. Det skulle vara till fördel för dem som trots allt skulle stå kvar i köerna, dvs. de som ändå väljer —- vilket de bör ha friheten att göra - daghemstillsynen. Det skulle för dem bli en kortare väg fram genom kön. Herr Aspling talar om kostnader i miljardbelopp. Det är riktigt, men man skall naturligtvis då inte heller huttla med att på sikt är det fråga om alternativkostnader, om ambitionen är full behovstäckning. Om färre människor väljer just formen daghemstillsyn minskar den kostnaden - inte omedelbart, för behoven är så stora att man behöver båda delarna, men på sikt är det alternativkostnader det handlar om och inte en ökning av kostnaderna. Jag vill, herr talman, med detta yrka bifall till reservationen 6. Det finns en annan liten reservation som också handlar om barntillsyn. Den gäller mera en liten praktisk fråga, tillsynen för barn till dem som sysslar med sin egen utbildning, vuxenutbildning. Det är besvärligt för många att få den barntillsynen ordnad. Vi menar att det borde finnas ganska enkla möjligheter till lösningar. Det behövs inte hela apparaten med fullständiga daghemsplatser och sådant för det behovet. Vi tycker att kommunernas strävan att erbjuda enklare möjligheter borde kunna få statens stöd. Därför yrkar jag bifall till reservationen 12. När det gäller övriga frågor som är berörda i det avsnitt av betänkandet som vi nu behandlar kommer fru Troedsson om en liten stund att tala för de reservationerna.

Herr talman! Ibland möts vi som sysslar med familjepolitik av frågan: Varför talas det så mycket om barnfamiljerna? De har väl fått det bättre precis som alla andra? Men de bara begär och begär. Visst har barnfamiljerna det i dag bättre än i det gamla fattigsamhället. Men det är några drag i utvecklingen som ger anledning till oro. Ett par exempel från Dagens Nyheters artikelserie Vad har vi barnen till. En insändare från ett nytt bostadsområde utanför Stockholm: ”Idag tänkte jag gå ner till sandlådan på gården. När det inte regnar sitter där massor av mammor med barn i olika åldrar. Jag vill verkligen ha kontakt men vågar inte sätta mig på bänken. Vi har flyttat in i en etta i Flemingsberg i Huddinge, min tre månader gamla dotter och jag. Min man bor här också, men bara på nätterna. Han har som de flesta pappor här jobb i stan. I stället för sandlådan går jag en halv kilometer till affären. Dagens höjdpunkt. Vi har ingen telefon så jag måste gå till tobaksaffären också för att ringa. Ett snabbt samtal medan jag hela tiden spanar mot barnvagnen mellan veckotidningarna och skämtkorten i fönstret. Det hjälper lite att prata med någon man känner. Men de flesta av de gamla kompisarna har inte så mycket tid att prata på dagarna när jag har tid.” Hon fortsätter: ”Det blir kväll, tack och lov. Mannen kommer med pendeltåget och försöker intressera sig för de få händelser som har varit kring barnet under dagen. Suger i mig allt han berättar om världen utanför min. Vi har svårare att få kontakt med varandra nu. I lördags hade vi bjudit hem ett par vänner, men jag kände mig utanför, tom i huvudet. Måste åtminstone läsa tidningen, tänker jag.” En annan mamma: ”Ett par timmar om dagen är vi tillsammans, barnen och jag. Vad har man barnen till, när man ständigt går med dåligt samvete för att man inte orkar göra något med barnen.” Den här mamman bor ensam med Helena 9 år och Ulrika 5 år i Handen. Hon arbetar på tryckeri i Stockholm. Både hon och barnen har elva timmars arbetsdag. Ulrika är hos dagmamman hela dagen, Helena är i skolan och går sedan till dagmamman. ”Ulrika lever nästan hela sitt vakna liv hos dagmamman. Jag känner att det är fel, men jag sätter på mig skygglapparna för att döva det dåliga samvetet”, säger mamman. Helena brukar gå hem en stund efter skolan. ”Jag sitter här och räknar”, säger hon. ”Och så bäddar jag sängarna, det hinner inte mamma.” ”Jag är rädd för vad dom hittar på när skolan är slut”, säger mamman. ”Jag undrar vilka gäng dom hamnar i.” ”När du kommer hem är du allt bra slö”, säger Helena. ”Då sitter du i telefonen hela tiden, och sen ligger du raklång på soffan framför Ra Den lilla familjen är isolerad i många av våra nya samhällen. Valet mellan de här två alternativen som jag har beskrivit — ensam hemmafru i förorten eller en pendlare med elva timmars arbetsdag — tycks inte särskilt lockande. Inget av dem är heller tillfredsställande för barnen. Om den ensamma mamman i det senare exemplet hade haft en man, som också han var borta hemifrån elva timmar, hade situationen antagligen varit något lättare, men mycket av problemen hade kvarstått. Till det här kan läggas att de flesta barnfamiljer inte har fått det särskilt mycket bättre ekonomiskt under de senaste åren. Inkomstökningarna har slukats av marginalskatter, minskade bostadstillägg och höjda priser. Barnfamiljerna lever fortfarande på väsentligt lägre standard än andra med motsvarande inkomster. Vad skall vi göra åt det här? Jo, vi skall bryta isoleringen för både barn och föräldrar och garantera barnen en god och stimulerande miljö, med tillräckligt utrymme för kontakt med föräldrarna. Ge föräldrarna möjlighet till den stimulans som yrkesarbete — även det mest rutinmässiga yrkesarbete — innebär. Ge dem möjlighet att vara med sina barn —- inte bara när föräldrarna jäktar i väg på morgonen och när båda är uttröttade på eftermiddagen och allt går ut på att så snabbt som möjligt få ungarna i säng. Ge föräldrarna en vettig arbetsbörda och en rimlig förbättring av familjens ekonomi år från år. Några ord om ekonomin först. När man är barn kan man inte själv svara för sin försörjning. Andra måste betala. Sedan förutsätts man själv bidra under den aktiva åldern, för att på gamla dar åter ta emot. Familjepolitiken svarar bara för en mindre del av barnkostnaderna, kanske i genomsnitt 25 96. Resten betalar föräldrarna. Samhällsstödet är i flera andra situationer betydligt större. Samhället svarar för nästan alla kostnader i samband med sjukdom och utbildning. Och vid arbetslöshet får nu många ett stöd som närmar sig den vanliga inkomsten. Den allmänna pensioneringen ger en ersättning som motsvarar ungefär två tredjedelar av inkomsten. Naturligtvis kan vi inte säga att samhället skall svara för hela barnkostnaden eller en så stor andel som gäller vid sjukdom, arbetslöshet och pensionering. Vi måste utgå från att föräldrarna tar sitt ansvar, att föräldrar och barn delar på familjens totala resurser, att de lever på samma standard. Men de här reflexionerna visar ändå att det ekonomiska stödet till barnfamiljerna släpar efter. Det är därför barnfamiljer har lägre standard än andra. Barnbidraget är det grundläggande instrumentet för utjämning mellan barnfamiljer och dem som inte har barn. Det är vårt sätt att ta hänsyn till skillnaden i skattekraft beroende på olika försörjningsbörda. Det är bra att regeringen nu har gått med på en höjning till I 800 kr. per barn. Men barnbidraget bör också värdesäkras, så att barnfamiljerna slipper vänta på kompensation för prishöjningarna. Det fortsätter vi att arbeta för. Tidigare attackerades barnbidraget från höger. Två unga friska människor skall väl kunna klara kostnaderna för ett barn utan bidrag från det allmänna, hette det. Nu hör vi samma tongångar från socialdemokratiskt håll, från kretsarna kring Aftonbladet. Det är därför knappast förvånande att socialdemokrater och moderater enas i motståndet mot värdesäkring av barnbidraget. Hur skall vi ge föräldrarna möjlighet att förena yrkesarbete och samvaro med barnen? Jo, genom sex timmars arbetsdag. Om detta råder det en växande enighet, även om vissa vill driva på hårdare än andra. Också här ville ju socialdemokrater och moderater ge riksdagen en mer passiv roll när vi diskuterade frågan strax före påsk. Men det tar tid att få sex timmars arbetsdag för alla. Det måste vi erkänna, även om det nog går snabbare än vad Arbetsgivareföreningen har tänkt sig. Därför bör småbarnsföräldrarna få rätt till avkortad arbetstid. Den reformen måste komma snabbt. Och om det inte skall göra småbarnsföräldrarna till en mycket dyrare arbetskraft, måste den ekonomiska ersättningen för den minskade arbetstiden betalas på något annat sätt, vid sidan av lönen. Den tanken framfördes för länge sedan av Eva Moberg. Rätten till kortare arbetstid för småbarnsföräldrar finns i TCO:s familjepolitiska program. Och den utreds nu av familjestödsutredningen. Det är bra. Men hur skall ekonomin klaras? Vi har föreslagit ett vårdnadsbidrag till alla föräldrar med barn under tre år. Det skall vara lika stort för varje barn, och föräldrarna skall själva avgöra hur de vill använda det - till att betala för kommunens barnomsorg, som bidrag till att täcka inkomstbortfall för föräldrarna eller till någon annan form av tillsyn. Detta är inte någon ny tanke. Folkpartiet har inte monopol på den. Vi har framfört den länge i riksdagen, vi gjorde det i samband med 1970 års skattereform, fast med ett mindre belopp. Socialminister Aspling sade att vi undviker att tala om var pengarna skall tas. Jag tror att socialministern får ta sig en titt till på vår partimotion, där vi faktiskt säger följande: ”När det gäller att finansiera vårdnadsbidraget kommer givetvis andra inslag beträffande familjestöd och familjebeskattning i blickpunkten. Det s.k. hemmamakeavdraget infördes 1970 för att åstadkomma en mjukare övergång till individuell beskattning. Det fick formen av ett avdrag på den slutliga skatten med högst 1800 kr. Detta stöd är synnerligen väl motiverat för de familjer som valt sin livsform under en tid då andra värderingar dominerade och där hustrun i dag inte har möjlighet att få förvärvsarbete trots att barnen är stora. Det är emellertid alltmer svårt att motivera att varje år nya generationer av unga familjer går in i detta system som ger stöd till hemmamaken även om de inte har barn. I de fallen bör stödet knytas till barnen, lämpligen genom ett vårdnadsbidrag. På grund av hemmamakeavdragets konstruktion kan det inte utnyttjas fullt ut av familjer med låga inkomster, inte heller av ett stort antal ensamstående föräldrar. Även av detta skäl är ett vårdnadsbidrag en bättre form av familjestöd.” Så långt partimotionen. Hela detta avdrag kostar ungefär 1,2 miljarder. Eftersom vi inte tänker oss att avveckla det helt, kan det alltså bara ge ett tillskott, men ett väsentligt tillskott till finansieringen av vårdnadsbidragen. Nu får vi höra att förslaget om vårdnadsbidrag är reaktionärt. Det är ganska förbluffande. De tankar som lanserades av Eva Moberg på 1960-talet, som framfördes i den svenska regeringens rapport till FN 1968, som fanns i socialdemokratiska partikongressens program Kvinnans jämlikhet, det utnämns nu av socialdemokratiska debattörer till reaktionär politik. Att ett program har antagits av den socialdemokratiska regeringen eller av partiet är naturligtvis ingen garanti mot reaktionära inslag. Men omsvängningen är ändå så pass intressant att resonemanget är värt att granskas närmare. Vad säger man då? Att ett kontant vårdnadsbidrag ger möjlighet till ökad konsumtion, är ett argument. En kritik som naturligtvis också drabbar det allmänna barnbidraget, som jag nämnde. Hur kan det vara reaktionärt att öka barnfamiljernas möjlighet att konsumera? De lever sannerligen inte i något överflöd. Nästa tanke är att kvinnorna inte längre skulle söka sig yrkesarbete, om de fick vårdnadsbidrag. Resonemanget speglar en beklämmande kvinnosyn. Kvinnornas instormning på arbetsmarknaden skulle alltså inte alls ha motiverats av en önskan att hålla kvar sitt yrkeskunnande, av att de vill ha den stimulans och gemenskap som arbetsplatsen erbjuder. Så fort de fick en chans skulle de välja den isolerade hemmatillvaron. Jag tror inte ett dugg på det. Det är klart att ekonomin spelar in. Det dåliga ekonomiska utbytet av det egna förvärvsarbetet, som många kvinnor har kunnat räkna ut, har verkat nedslående. Men ändå har många tusen försökt förena yrkesarbete och föräldraskap. Dessutom speglar den här attityden ett förmyndartänkande. Det finns risk för att familjerna använder vårdnadsbidraget på ett sätt som vissa socialdemokrater inte skulle gilla — det är för dem ett skäl mot att ge familjerna någon som helst valfrihet. Heltidsarbete åt alla — barnen på daghem =— så gör vi upp med valfriheten. Det var ju parollerna när socialdemokratiska kvinnoförbundet lanserade sitt program för ett par år sedan. Det hindrar inte att programmet innehöll åtskilliga vettiga förslag. Den socialdemokratiska kritiken mot vårdnadsbidrag har, när det gäller folkpartiet, dessutom byggt på en felaktig bild. Man har påstått att vi bara vill ge stöd till de familjer där den ena föräldern är hemma. Det är inte sant. Alla familjer skall få vårdnadsbidraget, lika stort för varje barn under tre år, och själva avgöra hur de vill använda det. Centern har en uppläggning som ger större utbyte för hemmafrufamiljerna — särskilt där mannen har hög inkomst och familjen alltså inte har något bostadstillägg - och moderaterna laborerar med särskilda hemmafruavdrag i skattesystemet. En sådan uppläggning kan inte vi acceptera. Ett starkt skäl för ett stöd lika till alla är den upplevelse av orättvisa hos det nuvarande systemet som nu börjar bli alltmer spridd. Man reagerar mot att de, som har haft turen att få en daghemsplats, får en subvention på kanske 15 000 kr., medan de som inte har fått någon plats bara får vara med och betala. Det lyser onekligen i ögonen. Jag är rädd att den reaktionen kan bli ett hinder för fortsatt daghemsutbyggnad i många kommuner. När barntillsynen är utbyggd får ju alla del av stödet, svarar socialdemokraterna. Ja, men för att alla skall få del av stödet fordras då ytterligare närmare 700 000 daghemsplatser. Det dröjer en stund innan vi kommer dit, även om utbyggnadstakten skulle öka, vilket vi arbetar för. Det är en rättvisefråga att vi under tiden ger också de småbarnsfamiljer som väljer en annan tillsynsform, eller som tvingas till det därför att daghemsplats inte finns att få, någon del av samhällsstödet. Vi står här inför den gamla konflikten mellan dogmatiker och reformister. Dogmatikerna har en planritning för hur samhället skall se ut om tio år — och vägrar med hänvisning till den att genomföra förbättringar som ligger inom räckhåll. Daghem skall finnas åt alla om tio år — de som i dag inte kan få plats får vara utan stöd. Sex timmars arbetstid skall införas för alla om tio år — därför säger de nej till att i dag införa det för småbarnsföräldrarna. På samma sätt var det länge med familjedaghemmen. Daghemmen var bättre, sade man. Därför gjorde många socialdemokrater motstånd när vi ville bygga ut också familjedaghemmen för att snabbare kunna ge fler barn en godtagbar tillsyn. Lyckligtvis är det motståndet brutet nu, även om det fortfarande dyker upp här i riksdagen varje gång regeringen går oss till mötes genom att förbättra familjedaghemmen, höja stödet till dem och förenkla reglerna. Den kommunala barnomsorgen är alltså otillräcklig. Det finns närmare 800 000 barn under sju år. Ungefär hälften av dem har förvärvsarbetande föräldrar, och bara 120 000 platser finns på daghem och familjedaghem. Det behövs en helt annan utbyggnadstakt. Samtidigt vet vi att kommunernas planer pekar på en nedgång i daghemsbyggandet. Därför krävde folkpartiet både 1973 och 1974 en central utbyggnadsplan för förskoleverksamheten i hela landet, med normer för kommunerna. Den skulle för de närmaste fem åren, som en första etapp, innebära obligatorisk förskola för sexåringar, allmän förskola för femåringar och täckning till 50 96 av behovet av heldagstillsyn. I år har det också väckts motioner från inte mindre än 20 socialdemokratiska ledamöter. Det är bra, och jag hoppas att socialministern tar intryck av otåligheten. I Maj Britt Theorins och Birgitta Dahls motioner föreslås en utbyggnadsplan. Målet i Birgitta Dahls motion — full behovstäckning inom tio år — ligger helt i linje med vad vi har föreslagit. Jag beklagar att utskottets majoritet har varit så kallsinnig till de här motionerna och att de därför bara har fått stöd i en reservation av folkpartiets och vpk:s representanter i utskottet och en av centerns fyra ledamöter. Men jag hoppas självfallet att motionärerna följer upp sina motioner genom att rösta för reservationen och att även andra som vill driva på regeringen i daghemsfrågan gör det. När man hörde herr Rune Gustavsson i Alvesta frågade man sig onekligen varför inte han också Ekonomiskt stöd åt kunde vara med på reservationen. Det lät som om han anslöt sig till den; så vackert talade han om daghemsutbyggnad. Vi får hoppas att det inspirerar övriga centerpartister att följa den linje som valts av Karin Andersson och inte den som Rune Gustavsson har tagit i utskottet. För att kommunerna skall klara den här målsättningen behövs ökade statsbidrag. Bidragen har höjts, men kostnaderna har ökat snabbare. Ett nytt bidragssystem måste till, som skyddar kommunerna mot kostnadsökningarna. En sådan modell vore att staten tar över kostnaden för personalen. Den kan ju införas successivt om man inte är beredd att ta hela personalkostnaden på en gång. Den skulle också ha den fördelen att den automatiskt verkade för en hög kvalitet på barntillsynen. Ett nytt statsbidragssystem har varit under utarbetande i socialdepartementet i mer än fem år nu. Det har utlovats många gånger att ett förslag skulle läggas fram. Riksdagen har begärt att det skulle komma samtidigt med förslaget om allmän förskola. Men regeringen struntade den gången i riksdagens beslut. Därför har folkpartiet, jag tror varje år sedan 1969, krävt ett nytt statsbidragssystem. Givetvis måste ett sådant innebära väsentligt ökat stöd. Även här finns i år en socialdemokratisk motion, från Maj-Lis Landberg m.fl., som vill att en skyndsam översyn skall göras. Den har rönt samma kallsinniga behandling av utskottsmajoriteten. Den får stöd av reservanterna — helt naturligt, eftersom den stämmer med vad vi tidigare har föreslagit. Utskottet hänvisar till att kommunalekonomiska utredningen skall arbeta färdigt först. Det betyder minst ett par års fördröjning. Varför inte bryta ut dessa frågor, som alla tycks vara ense om är särskilt brådskande, och behandla dem snabbare? Sedan får man väl justera i efterhand om utredningen skulle ge anledning till det. Vi hoppas naturligtvis också i det här fallet få stöd av motionärer och många andra. Herr Aspling uttalade att frågan om en längre gående lagstiftning när det gäller daghemmen kommer att prövas när man har sett kommunernas planer. Det är ett litet steg längre än vad utskottet sagt — han hänvisade inte till kommunalekonomiska utredningen - men det räcker inte. Jag hoppas att de socialdemokratiska motionärerna inte låter sig förföras av herr Asplings allmänna och till intet förpliktande vänlighet. Vill man ha en plan för daghemsbyggandet och ett bättre statsstöd, är fortfarande reservationen att föredra framför utskottets majoritetsyttrande. Det kan var och en se som läser dessa skrivningar. Låt mig sluta med att nämna två mindre frågor, där jag har reserverat mig. Det gäller stöd till en enklare form av barntillsyn för vuxenutbildning. Jag tog upp den frågan i en motion för ett par år sedan. Nu har förslaget återkommit i en partimotion från moderata samlingspartiet, vilken jag alltså stöder. Särskilt för många kvinnor är bristen på barntillsyn ett hinder för vuxenstudier. Behovet av tillsyn kan gälla en så liten del av dagen att barnet inte får plats i den vanliga barntillsynen. Där borde man kunna ordna en enklare form. Det har skett på många håll med goda resultat, men det hör till sådant som kommunerna skär ner på när ekonomin kärvar till. Därför borde de stimuleras med någon form av stöd. Den andra reservationen gäller också en moderat motion, att familjedagshemsassistent skall få räknas in i underlaget för bidraget till kommunala familjedaghem. Särskilt de som som har varit oroade för familjedaghemmens kvalitet borde vara angelägna att stödja det förslaget, så att dagbarnvårdarna kan få pedagogisk ledning och så att kommunerna kan hålla en regelbunden kontakt med dem. Herr talman! Det finns viktiga skillnader mellan partierna när det gäller familjepolitiken. Folkpartiet arbetar för jämlikhet och valfrihet. Vi vill inte styra familjerna genom ekonomiska påtryckningar — varken åt det ena hållet, som socialdemokraterna vill, eller åt det andra som centerns och moderaternas förslag innebär. Människorna skall få besluta själva om den livsform som passar deras situation. Politikernas uppgift bör vara att skapa förutsättningarna för detta. I dag är de viktigaste hindren för valfrihet bristen på barntillsyn och svårigheten för småbarnsföräldrarna att förena förvärvsarbete med en tillfredsställande samvaro med barnen. De hindren vill vi undanröja så snabbt som möjligt, steg för steg utan att dogmer och planritningar får stå i vägen för praktiska lösningar. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer där mitt namn finns med.

Herr talman!

Den för ett par månader sedan avslutade remissbehandlingen av socialutredningens länge emotsedda betänkande har gett ny näring åt debatten om socialvårdens mål och medel. Här i kammaren får väl en mer ingående diskussion om de frågorna anstå till dess att regeringens förslag skall behandlas, men det skall redan nu sägas att socialarbetarnas krav på en mer offensiv socialvård blir allt starkare och att det också bland politiker märks en strävan att hitta nya metoder i det sociala arbetet. Mot den bakgrunden ter sig utredningsmaterialet tämligen blekt. Verksamheten förutsätts i stort komma att följa en gång utstakade linjer och bara kompletteras på olika avsnitt. Erfarenheterna av de nya dragen i de senaste årens sociala arbete, terapeutiska samhällen, demokrati på anstalt, förebyggande verksamhet osv. tas mycket litet till vara. De socialpolitiska målsättningarna underordnas alltjämt i allt väsentligt de krasst ekonomiska resonemangen. Vänsterpartiet kommunisterna har länge kritiserat detta och pekat på klasskaraktären hos socialvården som en av institutionerna i det kapitalistiska samhället. Vi hävdar att socialvården i dag är inriktad på individen och att den inte på något sätt griper in i de processer i samhället som skapar problemen. Att socialutredningen nu vill få med socialvården i samhällsplaneringen kan möjligen få till följd att socialvården får ett visst inflytande över delar av dessa processer, men den kommer naturligtvis inte att kunna komma åt deras kärna. Detta är ingen administrativ eller organisatorisk fråga. Och det handlar inte heller om planering. Det gäller något mycket mer djupgående, nämligen förhållandet mellan olika klasser i samhället, förhållandet mellan kapital och arbete. Det faktum att samhället i dag erbjuder visst stöd för människor som av ekonomiska eller andra orsaker hamnat i en behovssituation kan inte dölja bristerna på det socialpolitiska området. Att denna verksamhet så flitigt är föremål för utredande kan tas som intäkt för att alla inser att mycket ännu är otillfredsställande. Men när utredandet inte resulterar i så mycket mer än mångordiga och helgarderade betänkanden, så kvarstår också det mesta av kritiken. Statsrådet Aspling talade om en av de nu aktuella utredningarna inom familjepolitiken som en bred och åtgärdsinriktad utredning. Skall den bli det måste det bli slut på det hittills vanliga försiktiga kompromissandet. Bristerna i den nuvarande samhällsplaneringen, resultaten av de senaste årtiondenas lokaliseringspolitik, uppkomsten av nya stora grupper som mitt i det s.k. välståndet är svårt ekonomiskt och socialt utslagna — allt detta måste ge anledning till nya grepp på det socialpolitiska området. Målen måste enligt vår mening utformas utifrån arbetarklassens intresse och användas som ett instrument för att bryta rådande maktförhållanden. Nu handlar inte det föreliggande utskottsbetänkandet om dessa långtgående målsättningar för socialpolitiken. Men på ett viktigt avsnitt aktualiserar även detta avigsidor i det kapitalistiska systemet. Det gäller bristerna i fråga om barnomsorgen. Vpk:s argument för kravet på en kraftig utbyggnad av barnomsorgsverksamheten kommer att utförligt redovisas av Inga Lantz senare i debatten. Låt mig bara nämna tre av de starkaste skälen för en ökad satsning på detta område, tre skäl som under åtskilliga år anförts från vårt partis sida, nämligen: Alla barn måste ges en likvärdig start genom att beredas tillfälle till stimulerande sysselsättning, social kontakt och samvaro med andra barn och med vuxna. Kvinnorna måste ges möjlighet att uppnå en ställning i arbetslivet, likvärdig med männens. I det sammanhanget utgör en lösning av barntillsynsproblemet en viktig förutsättning. Barn får inte utlämnas åt otrygghet och risker genom att de saknar tillsyn och omsorg före och efter skoltid. Detta med starkt ökade samhälleliga insatser för barnomsorgen är en viktig bit i utjämnandet av skillnaderna mellan personer som har försörjningsplikt gentemot barn och sådana som inte har det. Ett annat bidrag till en sådan utjämning är de allmänna barnbidragen. Det är därför skäl att i samhällsekonomins namn ställa dessa båda angelägna saker emot varandra, vilket ibland sker, t.ex. i samband med de senaste överläggningarna mellan regeringen och oppositionspartierna om den ekonomiska politiken. Dessa överläggningar resulterade som bekant i att det nu föreligger ett förslag om höjning av barnbidraget med 300 kr. per barn och år från den 1 januari 1976. Med det anser utskottsmajoriteten vår motion nr 774 vara i viss utsträckning tillgodosedd.

Utredningar som gjorts under åren har kommit fram till att mångbarnsfamiljernas inkomster ofta är låga och att det relativa konsumtionsutrymmet blir mindre när det skall delas inom en sådan familj. Likaså har det konstaterats att socialhjälpsbehovet ökade med antalet barn i en familj. Kravet på en fortsatt realvärdeökning utöver den nu föreslagna är således fullt motiverat, och detsamma gäller kravet att barnbidragen skall göras värdebeständiga. Det senare kravet har vi från vpk förfäktat i motioner till flera riksdagar. Vi har under de senaste åren ständigt mötts av argumentet att familjepolitiska kommittén i sitt huvudbetänkande Familjestöd inte förordade en indexreglering - med motiveringen att en sådan skulle innebära en värdesäkring av barnstödet endast för familjer i högre inkomstlägen. Detta argument anförs även i år av utskottsmajoriteten. Mot bakgrund av vår allmänna syn på fördelningsfrågorna i samhället är det naturligtvis helt orimligt att tro att vi skulle fortsätta att hävda att barnbidragen skall indexregleras om detta enbart vore till fördel för höginkomsttagare. Vi gör det i stället som en konsekvens av principen att stödet skall vara till för att kompensera alla barnfamiljer i förhållande till familjer utan barn. Utskottsmajoriteten hänvisar till pågående utredningsarbete när det gäller bostadstilläggens utformning. Vi menar att det är via bostadsstödet man skall gå för att åstadkomma det särskilda stöd som barnfamiljer i låga inkomstlägen naturligtvis behöver. Vi har också i olika sammanhang ställt förslag med den syftningen. Den utveckling beträffande barnbidragens värde som jag hänvisade till tidigare kan inte accepteras. Vi hävdar att det inte bara är nödvändigt att öka bidraget för att uppnå tidigare realvärde utan att det också är Ekonomiskt stöd åt nödvändigt att åstadkomma ett förstärkt realvärde. Därför begär vi en plan för en sådan höjning av barnbidragens realvärde att bidragen kommer att motsvara 25 96 av basbeloppet. Anknytningen till basbeloppet är f. ö. en viktig princip i sammanhanget. De allmänna barnbidragen bör i likhet med många andra bidragsformer vara värdesäkrade genom att stå i ett fast förhållande till basbeloppet. I detta utskottsbetänkande behandlas också ett par motioner från vpkhåll som tar upp angelägna frågor för handikappade. Utskottets skrivning och det förhållandet att vi avstått från att reservera oss på dessa punkter kan ge intrycket att motionerna väckts i okunnighet om vad fjolårets höstriksdag beslutade om reformer på färdtjänstområdet. Så ligger det inte till. Syftet med motionerna var att ytterligare understryka behovet av en kontinuerlig översyn av statsbidrags och färdtjänstbestämmelserna och av att uppmärksamma på vilket sätt vissa samhällsorgan handlägger frågor som rör människor i utsatta situationer. Utgångspunkten för de minimikrav som skall ställas i det här avseendet måste vara att den som på grund av handikapp är hänvisad till färdtjänst för sina transporter skall ha samma rätt som icke handikappade att förflytta sig i samhället och ta del av dess sociala och kulturella liv. Så länge den principen inte är tillfredsställande tillgodosedd finns det anledning att upprepa förslagen, oavsett hur näraliggande i tiden riksdagsbesluten är. Men jag har, som sagt, inte nu något yrkande i denna fråga. Också när det gäller motionen 1273 har vi nöjt oss med utskottets skrivning. Jag vill här bara understryka det önskvärda i att den särskilda expertgrupp som överväger frågor om en kampanj för amning snart kommer med förslag om en sådan kampanj. Därutöver är det nödvändigt att uppmärksamma den partiska reklam från producenterna av bröstmjölksersättningar som nyblivna mammor uppvaktas med. Frågan om spädbarnens kost är så viktig att nämnden för hälsoupplysning verkligen bör ta upp den på det sätt som utskottet finner sig ha anledning räkna med.

Herr talman! Flera talare har redan haft ordet, och jag skall nu försöka låta bli att alltför mycket upprepa vad de sagt. Jag kommer här att begränsa mig till frågan om barnomsorgen. Herr Gustavsson i Alvesta har ju tidigare för centerns del behandlat andra familjepolitiska frågor. Den opinion som kräver bättre barnomsorg växer sig allt starkare både utanför riksdagen och, som jag bedömer det, även i detta hus. Frågan har också från olika utgångspunkter tagits upp i ett antal motioner med Kravet på bättre barnomsorg innefattar både fler platser och bättre kvalitet på omsorgen. Där kommer bl.a. frågan om barngruppernas storlek in, men till den frågan — där vi från centern i motion till årets riksdag har följt upp vårt tidigare ståndpunktstagande om mindre grupper — återkommer riksdagen i annat sammanhang. Jag går därför inte in på den frågan nu. En annan viktig kvalitetshöjande åtgärd är att göra det möjligt att för i varje fall de mindre barnen minska den dagliga tiden på daghem. Det är en fråga som har med föräldrarnas situation och arbetslivets villkor att göra. Jag återkommer till den litet senare. Gabriel Romanus har ju i sitt inlägg med talande citat belyst just den problematiken. Kravet på bättre barnomsorg är viktigt i första hand med tanke på barnen, och det är barnens behov som bör vara utgångspunkten för denna debatt. Därmed är den helt naturligt också viktig för föräldrarna, som ser till sina barns bästa. Men bättre barnomsorg är också en förutsättning för att kvinnor och män på lika villkor skall kunna göra insatser i förvärvslivet och i samhällsarbetet utan att barnen behöver komma i kläm. Det borde vara en rättighet för alla barn och alla föräldrar att på ena eller andra sättet ha stöd i en väl fungerande barnomsorg, alltså inte bara i de fall där föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar, även om jag är medveten om att behoven där är störst. Den s.k. öppna barnstuga som man startat i vissa kommuner har visat sig fylla ett verkligt behov. I några förortskommuner här i Stockholm, som jag känner till, har man just startat sådan verksamhet. Dit kan alltså föräldrar komma med sina barn, leka med dem där tillsammans med andra barn och föräldrar, få råd och hjälp och uppleva den stimulans som gemenskapen med andra innebär. Behovet av den formen av barnstuga är väl störst i de ensidigt utbyggda sovstadsområdena, där det råder brist på arbetstillfällen inom rimligt reseavstånd och där en av föräldrarna är mer eller mindre tvingad att vara hemma och då lätt blir isolerad, vilket också drabbar barnen. Enligt de uppgifter vi fått har det visat sig att den barnstugeverksamheten kan vara positiv även för t.ex. invandrarfamiljer, som annars mycket lätt blir isolerade i vårt samhälle. Målsättningen för barnstugeutbyggnaden har sagts vara att uppnå 50 procentig behovstäckning 1980. Det var den målsättningen som barnstugeutredningen bl.a. hade. LO har också haft den. Med behovstäckning menar man då behovet hos förvärvsarbetande eller studerande föräldrar; man har inte tagit med andra. Mer än 300 000 barn under skolåldern har föräldrar som förvärvsarbetar eller studerar, och det finns — dessa siffror gäller hösten 1974 - omkring 60 000 platser i daghem och något mer än 50 000 i familjedaghem. Vi har 200 000 lågstadiebarn som behöver en replipunkt när skolan slutat, men vi har bara 16 400 platser i fritidshem. Situationen är alltså mycket otillfredsställande.

Däremot är vi i utskottet inte helt överens om hur man skall gå till väga för att så snabbt som möjligt tillgodose detta behov. Utskottsmajoriteten vill avvakta de kommunala förskoleplanerna och säger i betänkandet att ”det krav på upprättande av planer för utbyggnaden av förskoleverksamheten som uppställs i lagen bör vara ägnat att åstadkomma kraftfulla insatser på området”. Majoriteten är däremot emot centrala bestämmelser om viss ambitionsnivå. För kommunernas del är förhållandet det att de nyligen tvingats gå med på en uppgörelse om att inte höja den kommunala utdebiteringen under åren 1976 och 1977. De kan alltså med all rätt hänvisa till bristande ekonomiska resurser när de inte lyckas nå upp till den ambitionsnivå som jag tror att de flesta kommuner har. Det här skyllandet på varandra som staten och kommunerna håller på med är ju inte särskilt konstruktivt för frågans lösning. Det blir inte fler barnstugor på det sättet. Det är, som jag ser det, nödvändigt att staten tar på sig en större andel av kostnaderna för barnomsorgen; det är självklart att staten skall göra det. Det är närmast paradoxalt att först pressa kommunerna till en uppgörelse som innebär att man beskär deras rätt till kommunal utdebitering och sedan hävdar att ansvaret för en snabb fortsatt utbyggnad av barnomsorgen ligger på kommunerna. Centerns representanter i Kommunförbundets förhandlingsgrupp påtalade vid förhandlingarna mellan finansdepartementet och Kommunförbundet just uppgörelsens konsekvenser för barnomsorgen och krävde ytterligare 230 miljoner i ökade statsbidrag för dessa ändamål med början från år 1976. Så blev det nu tyvärr inte. Därför finns det stor risk att utbyggnadstakten kommer att minska, nu när kraven på en utbyggnad är starkare än någonsin förr. Det är visserligen bra att riksdagen i samband med behandlingen av finansplanen anslöt sig till förslaget från finansutskottet om en konjunkturpolitisk beredskapsplan, där det sägs att utbyggnaden av barnomsorgen skall vara en viktig del av planen. Men det känns på något sätt otillfredsställande att göra utbyggnaden av barnomsorgen beroende av dåliga konjunkturer. Jag tror att det är nödvändigt att kommunerna får en säkrare grund att stå på för sin planering på sikt. Jag är med bland de reservanter som vill att riksdagen skall anta en plan för utbyggnaden av barnomsorgen och samtidigt besluta om förbättrade statsbidrag som ger de ekonomiska förutsättningarna för planens genomförande. Vi hade för övrigt samma reservation i höstas när vi behandlade motioner om förskolan. Vi har sagt i reservationen att planeringen bör syfta till full behovstäckning inom en tioårsperiod. Det är också nödvändigt att finna ett system för statsbidragets konstruktion som innebär att det inte kommer att urholkas och variera i realvärde från år till år och som ger kommunerna en säkrare grund att stå på vid deras planering. Då tycker jag själv det är rätt naturligt att statsbidraget anknyts till personalkostnaderna. Det är ju de som utgör största delen av driftkostnaderna för kommunerna. Vi har antytt detta i reservationen. Jag uppfattade socialministerns inlägg i början av debatten så, att han närapå var på samma linje som vi reservanter. Han sade — om jag uppfattade det rätt — att han var beredd till längre gående lagstiftningsåtgärder för att säkerställa en fortsatt snabb utbyggnad. Det är detta vi har krävt i vår reservation. Däremot fick jag inte klart för mig socialministerns uppfattning om de ekonomiska möjligheterna för ett väsentligt ökat ekonomiskt stöd från staten till kommunerna för denna utbyggnad. Rune Gustavsson var här tidigare inne på alla de andra problem som bör lösas för att familjernas situation skall bli bättre. Jag skall inte upprepa vad han sade. Direkt knuten till frågan om en bättre barnomsorg är emellertid, som jag inledningsvis antydde, frågan om den dagliga arbetstiden för föräldrarna — den hänger ihop med tiden för barnens vistelse på daghemmen — och dit hör också avståndet mellan bostad och arbetsplats. Arbetstiden hade vi uppe till diskussion här strax före påsk, och vi fattade också beslut. Där hade centern i reservation sagt att målet måste vara sex timmars arbetsdag. Detta är en mycket viktig fråga inte minst med tanke på barnfamiljerna och barnomsorgen. Nästan lika viktig är frågan om de dagliga restiderna till och från arbetet. De får inte tillåtas att alltför mycket förlänga arbetsdagen; annars kan de fördelar försvinna som man får om arbetstiden förkortas. Vi måste komma fram till en planering som utgår från att arbete, bostad och service skall integreras. Detta är självfallet i första hand en kommunal fråga, men det skadar inte att också vi i riksdagen är medvetna om den. De här frågorna hör, som jag ser det, mycket starkt ihop med barnomsorgens kvalitet. Man kan inte bara se på själva institutionssituationen, utan man måste också se på möjligheten för föräldrarna att klara av den viktiga del som de alltid har i barnomsorgen, nämligen att ha kontakt med sina barn så mycket som möjligt även när de har förvärvsarbete. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 7 och 10.

Herr talman! Herr Carlshamre har framhållit hur viktigt det är att barnfamiljerna får valfrihet mellan egen vård av barnen och förvärvsarbete samt mellan olika vårdformer för barnen. Det finns all anledning att stryka under att först om vi får ett mer rättvist utformat familjestöd kan vi få ett begrepp om hur stort det verkliga behovet av barntillsyn är och om hur det är fördelat mellan olika tillsynsformer. Det finns all anledning att vid sidan av kravet på valfrihet också understryka behovet av kvalitet på vården av våra barn, var den än sker. Jag skall här bara något beröra kvaliteten på den kommunala barntillsynen, och jag skall göra det i samband med vissa statsbidragsfrågor. Ekonomiskt stöd åt Statsbidragen till daghemmen utgår med ett och samma belopp per plats och år antingen tillgången på personal i förhållande till antalet barn kan betraktas som tillräcklig eller inte och antingen personalen är utbildad eller inte. Statsbidragen är — för att något spetsa till det hela — mer beroende av att lekytans kvadratmeterantal per barn är tillräckligt än av att personalen räcker till. Det finns daghem där endast två personer har hand om en syskongrupp på 18 barn. Det innebär att en förskollärare eller en barnsköterska stora delar av dagen kan vara ensam om att ha hand om barngruppen. Det är uppenbart att det under sådana förhållanden måste vara orimligt svårt att tillgodose barnens både fysiska och än mer psykiska behov. Statsbidraget blir exakt detsamma om personalen skulle utökas. Hela merkostnaden för en större personaltäthet faller alltså på kommunen. Det är inte precis ägnat att underlätta förhållandena i ekonomiskt hårt pressade kommuner.

Ett sätt att förbättra förhållandena skulle vara att låta också statsbidragen till daghemmen och fritidshemmen utgå med en bestämd andel av kommunens bruttokostnader. En kommun med större personaltäthet och bättre utbildad personal skulle då få ett högre statsbidrag än en kommun med sämre personaluppsättning. Detta skulle innebära en kvalitetsstimulans för kommunerna och också förbättra deras möjligheter att bereda plats för handikappade barn. De kräver ju ofta extra personal, och kostnaden för denna faller i dag till 100 96 på kommunen. Ett procentuellt statsbidrag skulle också göra det lättare för en kommun att planera, eftersom man redan då budgeten fastställs skulle veta vilket statsbidrag man har att räkna med. Slutligen och inte minst viktigt skulle det vara ett ytterligare steg i riktning mot neutrala statsbidrag för daghem och familjedaghem. Den enda invändning utskottet gör är att bidragsbestämmelserna inte får leda till att daghemsutbyggnaden eftersätts. Detta är inte heller avsikten. Avsikten är att utbyggnaden av den kommunala barntillsynen och dess fördelning på daghem resp. familjedaghem skall kunna ske i överensstämmelse med barnens behov och föräldrarnas önskemål utan att kommunen skall behöva snegla på den kommunalekonomiska ef fekten av de olikartade statsbidragen. Ett statsbidrag som utgår med samma andel av kostnaderna till daghemmen som till familjedaghemmen ligger också helt i linje med strävandena i tiden att öka den kommunala självbestämmanderätten.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 Också där finns det all anledning att understryka behovet av kvalitet. Skall familjedaghemsverksamheten fungera på ett fullgott sätt spelar det arbete som utförs av familjedaghemsassistenten en mycket stor roll. Detta framgår inte minst av de Råd och anvisningar från socialstyrelsen som kom ut förra året och som gäller familjedaghemmen. Jag skall peka på en del av det som framhålls i dessa Råd och anvisningar och som jag helhjärtat vill instämma i. För att kunna välja rätt familjedaghem för ett barn bör assistenten söka utröna om det aktuella hemmet är det bästa tillgängliga alternativet för att ta till vara just det barnets utvecklingsmöjligheter. Sedan placeringen skett måste en fortlöpande kontakt upprätthållas med dagbarnvårdaren dels genom hembesök, dels genom att dagbarnvårdaren själv tar kontakt. I vissa situationer är assistentens medverkan särskilt angelägen, framhålls det i dessa Råd och anvisningar. Det kan bli fråga om omplacering i de fall då ett dagbarn synbarligen inte trivs, och det kräver naturligtvis både tid och grannlagenhet från assistentens sida. Assistenten bör också hålla sig å jour med de senaste vetenskapliga rönen på området och vidarebefordra dessa till familjedaghemmen, bl.a. vid återkommande informationsträffar. I många kommuner har i dag en familjedaghemsassistent hand om ända upp till 150 å 200 dagbarn. Detta betyder att assistenten skall hålla kontakt med 100-150 dagbarnvårdarfamiljer och kanske 250-300 föräldrar. Det är uppenbart att det i sådana fall måste bli utomordentligt svårt att upprätthålla den värdefulla och nödvändiga kontakten med både dagbarnvårdare och föräldrar. I dag utgår inga som helst statsbidrag till familjedaghemsassistenterna. Annars är statsbidragen till familjedaghemmen uppbyggda på samma sätt som den sociala hemhjälpen men med just detta viktiga undantag. I bidragsunderlaget för den sociala hemhjälpen ingår nämligen också kostnaderna för den arbetsledande personalen; dvs. de s.k. hemhjälpsledarna. Motiveringen är att det här är fråga om insatser som är direkt knutna till hemhjälpsverksamheten. Motsvarande borde då också gälla familjedaghemsassistenterna. De är ju också arbetsledande personal, och deras verksamhet är av utomordentligt stor betydelse för familjedaghemsverksamheten. I reservationen 13 hemställs Ekonomiskt stöd åt därför att riksdagen måtte besluta att kostnaderna för familjedaghemsassistenterna fr.o.m. nästa år skall ingå i statsbidragsunderlaget. Detta skulle innebära både en stimulans och förbättrade ekonomiska möjligheter för kommunerna att anställa ett tillräckligt antal familjedaghemsassistenter.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

Herr talman! Alla barn skall ha rätt till plats på barnstuga. Barnomsorgen skall tillgodose alla barns rätt till god intellektuell, psykisk och social utveckling. Men barnomsorgen är också en grundförutsättning för att kvinnans rätt till ekonomisk och social frigörelse skall kunna förverkligas. Barnen är samhällets försäkring för framtiden. Barnen är med andra ord det viktigaste samhället har att värna om. Det är framför allt på barnen som samhällets resurser skall satsas. Det borde aldrig behöva diskuteras huruvida resurser finns eller inte finns för att trygga en god barnomsorg. Frågan borde tvärtom ställas: Har samhället råd att inte bygga ut omsorgen för barnen? Förskoleverksamheten medför att barn från skilda miljöer utvecklingsmässigt får ett mer likartat utgångsläge när den egentliga skolan börjar, och förskoleverksamheten utgör på detta sätt ett viktigt led i demokratiseringsprocessen. Det förutsätter i sin tur att denna verksamhet står öppen för alla barn. Alla barn skall ha rätt till att beredas plats i samhällets barnomsorg. Barn till förvärvsarbetande eller studerande föräldrar skall ha plats på heltidsförskola. För övriga förskolebarn kan omsorgen ske i deltidsförskola. För att med säkerhet nå de barn som bäst behöver samhällets barnomsorg skall förskolan göras obligatorisk åtminstone från 6 år. Barn i skolåldern med förvärvsarbetande föräldrar skall ges omsorg i fritidshem. Möjlighet till vistelse i fritidshem skall finnas för barn i åldrarna 7-14 år. Det finns i dag 800 000 förskolebarn i Sverige. Av dessa har 400 000 barn förvärvsarbetande föräldrar. Det finns för dessa 400 000 barn 63 000 daghemsplatser. Det finns 200 000 barn på lågstadiet med förvärvsarbetande mödrar som behöver fritidshemsplats. Det finns 18 000 fritidshemsplatser. Men det är inte bara barn med förvärvsarbetande föräldrar som är i akut behov av kommunal barnomsorg. Barn med sociala, fysiska, psykiska eller språkliga handikapp har särskilda behov av barnomsorg. Barnomsorgsgruppen redovisar att andelen barn i fyraårsåldern som bedömts vara barn med särskilda behov av stöd och stimulans i Haninge kommun uppgår till hela 25 26.

Redan 1968 gjordes en AKU-undersökning som visade att 270 000 kvinnor skulle vilja gå ut i förvärvslivet om bara barnomsorgen kunde tryggas. Situationen är med andra ord katastrofal. Hur skall då kommunerna tvingas bygga bort daghems och fritidshemsbristen? F. n. är kommunerna helt suveräna när det gäller utbyggnadsgrad och utbyggnadstakt för barnomsorg. Det förhållandet att central normering, dvs. lagstiftning, saknas är olyckligt. Kommunerna har sedan länge försummat barnomsorgen. Det är därför uppenbart att staten nu måste ta huvudansvaret för barnomsorgen. Dels måste riksdagen lagstifta om utbyggnadsgrad och utbyggnadstakt, dels måste staten ta över alla kostnader för barnomsorgen, och som ett första steg personalkostnaderna, som uppgår till 75 96 av driftkostnaderna.

Anordningsbidraget höjdes under 1974 till 12 000 kr. per plats på daghem och fritidshem. Med denna storlek på anordningsbidraget täcktes så gott som hela kommunens byggkostnad för barnomsorgen. Med dessa ökade bidrag skulle kommunerna kunna bygga ut antalet platser med 20 96 utan att det medförde höjda kostnader. Det är obestridligt att denna ekonomiska satsning till kommunerna haft viss effekt. Under 1974 byggdes fler förskoleplatser än någonsin tidigare. Planerna för 1975 och 1976 visar enligt en kommunenkät som socialstyrelsen gjort en mycket kraftig nedgång. Anordningsbidraget föreslås nu uppgå till 7 500 kr. per plats för daghem och fritidshem. Det innebär i realiteten en sänkning av anordningsbidraget. Vänsterpartiet kommunisterna menar att 12 000 kr. även fortsättningsvis bör utgå som ett stimulansmedel till kommunerna. Utskottet avstyrker vpk:s förslag om att anordningsbidraget skall utgå med 12 000 kr. och säger i sin motivering för avslaget följande: ”Enligt utskottets mening är det, i överensstämmelse med vad socialministern anser, av största vikt att daghemsbyggandet hålls på en fortsatt hög nivå. Ekonomiskt stöd åt Uppgifter som kommunerna lämnat i augusti 1974 visar emellertid en lägre utbyggnadstakt för 1975 och framåt. Det statliga stödet till anordnandet och till driften av daghem bör därför i den takt de ekonomiska resurserna medger det ytterligare förbättras.

Vpk menar att alldeles oavsett denna utrednings arbete borde riksdagen redan nu kunna begära ett nytt statsbidragssystem, där effektivt ekonomiskt stöd ges till kommunerna och i vilket staten tar över i första hand personalkostnaderna. När det sedan gäller vpk:s krav på en lagstiftning i form av statliga normer, som skall ålägga kommunerna att tillgodose behovet av barnomsorg, så avstyrker socialutskottet detta yrkande med hänvisning till förskolelagen. Enligt denna lag är varje kommun skyldig att upprätta en särskild förskoleplan, i vilken skall anges på vilket sätt och i vilken omfattning kommunerna avser att fylla behovet av daghem och annan förskoleverksamhet under den närmaste femårsperioden. Det är visserligen tillfredsställande att kommunerna nu för första gången tvingas att öppet redovisa sitt behov av platser även om många kommuner redan nu har sådana planer. Men bara planer ger inte någon utbyggnad. En plan är bara en teoretisk statistisk redovisning som inte på något sätt förpliktar till någon utbyggnad. Dessutom kommer bedömningen av hur hög, eller rättare sagt hur låg, utbyggnadstakten skall vara fortfarande att ligga hos kommunernas politiker. Vänsterpartiet kommunisterna har inte haft stora förhoppningar i vad gäller planens inverkan på utbyggnaden av förskola och fritidshem. Och det finns all anledning att nu ytterligare uttala sin tvekan om huruvida planen får någon effekt för utbyggnaden. Det grundläggande felet med planen är att den inte tar hänsyn till det latenta, det verkliga behovet av t.ex. daghemsplatser. Planen utgår bara från förväntad förvärvsfrekvens för kvinnor. Och förvärvsfrekvensen är framräknad på så tidigt material som 1970 års siffror. Detta innebär för det första en mycket stor osäkerhet i prognosarbetet. För det andra tas inte den mycket kraftiga ökning i den kvinnliga förvärvsintensiteten som skett efter 1970 med i beräkningen. Dessutom tas i planen inte hänsyn till det kända faktum att förvärvsfrekvensen har ett direkt samband med tillgången på barnomsorg, något som belyses av rådande förhållanden i t.ex. Solna-Sundbyberg, där det finns både hög kvinnlig förvärvsfrekvens och jämförelsevis god tillgång på barnomsorg. I planen redovisas först ett teoretiskt akut behov framräknat på förvärvsfrekvensen. Sedan kan från detta teoretiska behov dras en procentsats varierande mellan 10 och 25 96 för att få fram ett s.k. praktiskt behov. Man utgår nämligen ifrån att ganska många familjer ordnar sin tillsyn på privat väg med hembiträden, grannar, släktingar m.m. Detta innebär enligt vpk:s mening att många barn får en kvalitativt sämre barnomsorg. Kommunerna är helt suveräna att efter det att en behovsanalys framräknats bestämma både utbyggnadsgrad, dvs. servicenivå, och utbyggnadstakt. Kommunerna är också helt suveräna vad gäller fördelningen mellan daghem och familjedaghem, vilket förmodligen kan innebära att ett alltför stort utrymme ges åt familjedaghem. Utskottet tror att upprättande av planer för utbyggnad kommer att åstadkomma kraftfulla insatser på området. Jag kan försäkra statsrådet och utskottet att detta är en illusion, och man borde med det snaraste befria sig från denna illusion. Hur man än räknar är bristen på barnomsorg katastrofalt stor.

Sammanfattningsvis vill vpk uttrycka sin syn på barnomsorgen i vad gäller servicenivå och utbyggnadsgrad på detta sätt: 3. Utbyggnaden måste garanteras genom lagstiftning. 4. Kommunerna måste garanteras ekonomiska stödåtgärder. På sikt måste staten ta över alla kostnader för barnomsorgen och som ett första steg personalkostnaderna. Herr talman! Till sist skulle jag vilja fråga statsrådet: Vilket svar skulle statsrådet vilja ge alla de föräldrar som i dag frågar om och när och hur de skall få sin barnomsorg tryggad? Det är nämligen den frågan som oerhört många småbarnsföräldrar vill ha svar på nu.

/ Herr talman! Ingen kan bestrida att den socialpolitiska utvecklingen i Sverige varit utomordentligt god. Den sociala omvandling som steg för steg skett i vårt land har gett befolkningsgrupper med svag ekonomisk ställning en klart förbättrad situation. Det är jättesteg som tagits från den dag då Gustav Möller på allvar började ta upp striden för förbättrade Ekonomiskt stöd åt sociala förhållanden för de människor som befann sig på skuggsidan. Framstegen har inte skett utan kamp och politisk strid, men i dag kan vi konstatera att, trots att vi tidigare var oense om mycket, utvecklingen har lett till en politisk enighet i långa stycken om socialpolitiken. Det betyder emellertid inte att vi är ense om allt, det betyder bara att en del frågor har lösts och därmed också kommit ur stridslinjen, medan nya ständigt står i tur att komma fram. Det finns frågor som tidigare vållat både långa och ibland hårda diskussioner i riksdagen — exempelvis på ungdomsvårdsskoleområdet och handikappområdet — men som i dag inte föranleder några delade meningar inom utskottet eller riksdagen. Det kan vara riktigt att konstatera detta när man nu befinner sig i en diskussion i familjepolitiken, där meningarna fortfarande är olika. Jag kan när det gäller den allmänna synen på familjepolitiken helt ansluta mig till vad socialministern sade i sitt inledande anförande här i dag. Det är inget tvivel om att det har gjorts mycket från samhällets sida under de senaste åren, men det behövs mera. Vi kan naturligtvis alltid önska större insatser, men dessa måste ju vägas mot andra viktiga reformkrav, och hela tiden skall vi veta att de beslut som vi fattar i riksdagen också skall betalas av skattebetalarna. Ibland verkar det som om det bara vore att fatta beslut och sedan får finansieringen ordnas hur som helst, men så enkelt kan inte ett regeringsparti se på frågan. Det måste ta ansvaret för de beslut som det är med om att driva igenom i riksdagen. När det gäller barnomsorgen har kommunerna ett stort ansvar. Tyvärr har åtskilliga kommuner inte levt upp till de förväntningar som många människor haft och har, och därför har naturligtvis kraven på att staten skall ta på sig en större ekonomisk börda i samband med barnomsorgen kommit att aktualiseras. Men då skall vi också ha klart för oss att inte heller staten har bottenlösa källor att ösa ur för att skaffa ekonomisk täckning för de beslut som fattas. Frågan om hur det skall bli med förhållandena mellan stat och kommuner utreds f. n. av den kommunalekonomiska utredningen, och vi kan naturligtvis inte frikoppla oss från verkligheten; vi måste ha en bild av vad staten skall ta på sig och vad kommunerna skall ta på sig i fråga om kostnader, innan vi kan tillgodose en del av de önskemål som förs fram i motionerna. De demonstranter som stod ute på Sergels torg i dag kom till stor del från förortskommuner utanför Stockholm — från borgerligt styrda kommuner. Jag kan förstå att de är besvikna över att deras kommuner inte satsat mera på barntillsynen. Exempelvis den aktion som härrör från Nacka visar ju att kvinnorna där är missbelåtna med situationen. Deras demonstration borde sakligt sett ha skett utanför kommunfullmäktiges sammanträdeslokal; där skulle de ha gett till känna de klara önskemål om förbättringar de har. Men de har föredragit att gå till riksdagen. Det är deras fulla rätt, och jag respekterar den. När man diskuterar frågan måste man ändå hålla i minnet var ansvaret ligger, och det är till stor del på kommunerna i det här fallet. Det skall också sägas att staten har ökat sina satsningar på barnomsorgsområdet mycket kraftigt under de senaste åren — en ökning med ungefär 700 milj.kr. på fyra år — och det är värdefullt. Ojämnheten i kommunernas behandling av dessa frågor visar att det främst är borgerligt styrda kommuner som befinner sig på efterkälken när det gäller barnomsorgen.

Hur vill centern egentligen ha det? Det är en fråga som naturligen inställer sig sedan man lyssnat på vad herr Gustavsson sade till herr Aspling. — Jag ber om ursäkt om jag föregriper socialministerns svar, men jag tycker att det hela ligger så klart till att man omedelbart måste ställa frågan: Hur vill centern egentligen ha det på den ekonomiska sidan? Herr Romanus skulle jag vilja rekommendera att han åkte ut till de borgerligt styrda kommunerna i Stockholms län med sitt anförande i dag. Där skulle det passa. Det är alldeles uppenbart att frågan om barnstödet måste vägas mot andra viktiga frågor som riksdagen har att ta ställning till. För något år sedan fick de borgerliga partierna med lottens hjälp igenom ett beslut i riksdagen om tillsättande av en besparingsutredning. Samtidigt som detta skedde kom man med krav på ytterligare kraftiga satsningar av staten. Det går inte ihop. Min fråga till både herr Gustavsson i Alvesta och herr Romanus är: Är det sjukvården ni vill försämra, är det åldringsvården, är det utbildningen, är det de arbetslösas situation, är det försvaret, är det jordbruksstödet eller vad är det? Man kan nämligen inte på samma gång kräva ökade ekonomiska satsningar av staten och begära besparingar för att pressa ner statsutgifterna. Ge ett besked, när vi nu för en diskussion i barnomsorgsfrågan, om vad som skall sättas i stället för de pengar som skulle satsas på exempelvis vårdnadsbidrag! Herr Gustavsson i Alvesta skall undantas från diskussionen om barnomsorgen, eftersom han på den punkten följer utskottets linje, men när det gäller vårdnadsbidraget — och det är en betydande post — måste frågan ställas också till honom. Det går naturligtvis väldigt bra att skriva önskelistor på vad staten skall göra, men staten har i dag inga andra medel att ta till än de skatter den får in av medborgarna. Vi har nyligen genomfört ett skatteförslag för 1976 där vi minskar den vanliga statliga skatten men höjer arbetsgivaravgiften. Om de reformer skall genomföras som är önskade framför allt från folkpartiet men även från vissa delar av centerpartiet — och från kom munisterna — återstår såvitt jag begriper ingenting annat än att höja den arbetsgivaravgift som ni egentligen inte vill höja eller att vi skall röka och dricka ihop de pengar som staten behöver. Det är frågor som måste ställas i det sammanhanget. Var skall pengarna tas för tillgodoseende av de reformkrav som ni med så stor styrka för fram i denna debatt i dag? Finansieringen, mina vänner, är någonting som måste med i bilden, när man för en politisk diskussion och säger sig vilja åstadkomma så mycket mer än vad vi socialdemokrater gör i detta fall. Jag skall inte syssla mer med barnomsorgsfrågorna, eftersom fru Skantz kommer att ta upp dem i sitt anförande. Men jag vill beröra ett yttrande, som partiledaren för ett krympande parti fällde häromdagen i Skövde. Enligt ett referat i Dagens Nyheter sade han: ”Socialdemokrater och moderater i riksdagens socialutskott har inte velat gå med på de krafttag som folkpartiet kräver för att öka daghemsbyggandet. - Men vet småbarnsföräldrarna vilka som är deras motståndare?” Såsom ordförande i socialutskottet måste jag säga att jag inte känner igen den bild som partiledaren gav i Skövde. Det fanns visserligen en motion från en folkpartist, FPU-ordföranden Billy Olsson, vari krävdes stora pengar till daghemsbyggande. Jag vill minnas att det rörde sig om 350 milj.kr. Men den motionen kunde i utskottet inte tillstyrkas ens av folkpartiets egen representant. ”Krafttagen” var inte större, när man ser hur det låg till i verkligheten. Sedan fanns det två socialdemokratiska och två kommunistiska motioner med olika krav. Utskottsmajoriteten avvisade dessa motioner, men en folkpartist, en centerpartist och en kommunist hakade på och skrev en reservation, som utmynnar i att man ger regeringen till känna vissa delar av motionernas innehåll. Det är alltså de ”krafttag” som folkpartiet har orkat med i denna fråga och som partiledaren gjorde så stort väsen av i Skövde. Ett annat bevis på detta ”krafttag” är ett brev som partiledaren har översänt till en kvinna i Saltsjöbaden med anledning av en del aktioner som drivits av en aktionsgrupp beträffande barntillsynen. Enligt vad som redovisas i det papper som riksdagsledamöterna har fått från aktionsgruppen skriver partiledaren där följande — brevet är dagtecknat den 24 mars 1975 och är följaktligen färskt: ”Statsbidraget till både anordning och drift har också successivt höjts de senaste åren. Anordningsbidraget har höjts med 1000 kronor från årsskiftet och driftskostnadsbidraget med 1000 kronor per plats och år från den 1 juli i år. Vi har inte funnit utrymme för en ytterligare höjning under nästa budgetår.” För att belysa folkpartiets inställning till frågan hade man till damerna i Saltsjöbaden skickat med en motion från 1973. Ja, så ser alltså de ”krafttag” ut som herr Helén talade om, när han befann sig i Skaraborgs län för en vecka sedan. Med detta har jag anfört att det är fel att använda sig av ordet krafttag om de insatser som detta oppositionsparti har gjort. Om jag hade formulerat omdömet, skulle jag ha sagt att det är ynkligt små tag som folkpartiet har velat vara med om. Efter dessa funderingar kring vissa inlägg beträffande barnomsorgen, där utskottets linje, som sagt, kommer att utförligt behandlas av fru Skantz, skall jag med några ord kommentera de reservationer som finns beträffande vårdnadsbidrag och barnbidrag. En reservation från de båda mittenpartiernas företrädare innehåller egentligen en brasklapp. I reservationen konstateras att man inte har frångått sin principiella inställning beträffande barnbidragens indexreglering. Men eftersom man har gjort en överenskommelse med regeringen om att höja barnbidragen till 1 800 kr. per barn och år från den 1 januari 1976, avstår man från att nu kräva indexreglering av barnbidragen. Vänsterpartiet kommunisterna, som inte var med om denna uppgörelse, har framhärdat i sin uppfattning att barnbidragen skall indexregleras. Såsom ett svar till fru Marklund vill jag säga att en indexreglering av barnbidragen inte är det bästa sättet att ordna stödet till de barnfamiljer som bäst behöver ett ekonomiskt handtag från samhället. Vi har många gånger tidigare i dessa diskussioner hävdat att bostadstilläggen skall höjas, om nu något bidrag skall ökas. Bostadstilläggen utgör ju ett direkt stöd till de familjer som har svag inkomst. Denna replik får väl räcka såsom ett svar till fru Marklund. Både centerpartiet och folkpartiet har fört fram tanken på ett vårdnadsbidrag till familjer med små barn. Men har inte funnit någon gemensam linje. De har hamnat på var sin reservation. Utskottet avvisar tanken på speciella vårdnadsbidrag och pekar på de stora kostnader en sådan reform skulle medföra. Utskottet anser att det är viktigare att bygga ut den allmänna barnomsorgen i form av barnhem, daghem och liknande än att införa speciella vårdnadsbidrag. Jag vill ytterligare understryka vad socialministern sade i sitt inlägg här i dag. Jag kan inte tänka mig att biträda det förslag som mittenpartierna för fram. Under alla förhållanden bör vi avvakta det arbete som pågår inom familjestödsutredningen, innan ställning tas. Familjestödsutredningen sysslar i främsta hand med föräldraförsäkringen, vars erfarenheter skall prövas. Utredaren har till uppgift bl.a. att granska försäkringstidens längd och dessutom undersöka möjligheterna för föräldrar att få en reducerad arbetstid under en viss period, sedan rätten till föräldrapenning har upphört. Såsom utskottet anför finns det skäl att avvakta denna utredning, innan man bestämmer sig för några nya reformer. Det är en god praxis i den svenska riksdagen att göra så. Den kan rekommenderas även i detta fall. Någon anledning att bifalla de reservationer som mittenpartierna redovisar i detta sammanhang finns därför inte enligt utskottets mening. Herr Romanus gav en intressant skildring av insändare i Dagens Nyheter om barnfamiljernas situation. Jag har ingen orsak att bestrida vad herr Romanus sade. Det är säkerligen många gånger oerhört påfrestande, trist och besvärligt för barnfamiljerna. Det råder inget tvivel om att de har det svårt i många avseenden. Men, herr Romanus, glöm inte att det är kommunerna som har det direkta ansvaret för barnomsorgen och rikta då kritiken bl.a. till partivännerna från folkpartiet, som inte har levt upp till de intentioner som herr Romanus redovisar här i dag. När herr Romanus framhåller att barnfamiljerna inte har fått det bättre, anser jag att herr Romanus har fel. Det råder inget tvivel om att de förändringar som har skett på skattesidan, exempelvis borttagandet av folkpensionsavgiften och sjukförsäkringsavgiften samt den skatteomläggning som nu sker för 1976, helt naturligt har kommit både barnfamiljer och andra till del. Det går följaktligen inte att säga att barnfamiljernas situation inte skulle ha blivit förbättrad. Även de har fått del av standardförbättringen i det svenska samhället. Sedan talade herr Romanus om att socialdemokrater och moderater är motståndare till reformarbetet när det gäller barnfamiljerna. Jag skall inte argumentera för moderaterna. De klarar sig säkert själva. Men jag bestrider på socialdemokraternas vägnar att vi skulle vara motståndare till att ge barnfamiljerna en bättre standard. Den politik som regeringen har fört i detta fall har varit lyckosam också för barnfamiljerna. Om regeringspolitiken inte tillfredsställer alla de önskemål som herr Romanus har, sammanhänger det med att regeringen måste bygga på faktiska ekonomiska förutsättningar, när den förelägger riksdagen reformförslag. Herr Romanus levde ganska farligt, tycker jag, när han skulle redovisa vilka möjligheter han hade att finansiera exempelvis vårdnadsbidragen. Det fanns inte ekonomisk täckning i den redovisning som herr Romanus gav i det fallet. Så bara ett par ord om den moderatreservation som också tar sikte på individuella lösningar och som har skattefrågan som något av en huvudlinje. Den linjen har avvisats av utskottet. Även om vi inte här diskuterar skattefrågan, så är det uppenbart att en anordning som ger skattelättnader åt barnfamiljerna obestridligen skulle innebära att man ger mest till de barnfamiljer som har det bäst ställt. Det är obestridligen på det sättet, och därför har vi inte velat slå in på den linjen. Herr Carlshamre talade i det sammanhanget om ett rationellt familjestöd. Jag är också för att man skall åstadkomma ett rationellt familjestöd, men jag vill inte vara med om att klara den saken via skatteskalorna. Jag anser att en förbättrad familjepolitik måste inriktas till förmån för de lågavlönade, och därför finns det anledning att säga nej till en politik som sätter skattefrågan i centrum och bidragsfrågorna i andra hand. Slutligen ett par ord till fru Marklund, som talade om barnbidragen och deras realvärde.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

Herr talman! Det var litet svårt att följa utskottets ordförande i svängarna när han diskuterade skatteproblematiken. Han sade att kommunerna inte har levt upp till förväntningarna. Nej, det har inte blivit så. Samtidigt sade han att det är de borgerligt styrda kommunerna som släpar efter. Jag har hävdat förut att den kommunalekonomiska situationen är besvärlig, och det skattestopp som vi har fått med finansministerns tillskyndan har inte gjort det bättre. Men jag har den uppfattningen att skattestoppet drabbar både borgerligt styrda och socialdemokratiskt styrda kommuner. Om det nu vore så, herr Karlsson i Huskvarna, att alla socialdemokratiskt styrda kommuner hade barnomsorgen väldigt väl utbyggd, så funnes ju där inga behov, och därmed skulle det bli större utrymme för de övriga kommunerna. Nu tror jag inte att det är så enkelt, herr Karlsson, utan de här problemen finns säkerligen oavsett vem som styr kommunen. Sedan frågade herr Karlsson: Menar herr Gustavsson att statsskatten bör få stiga? Situationen är den, att staten medverkar till ett skattestopp för kommunerna som begränsar deras möjligheter att bygga ut sin verksamhet på viktiga områden. När sedan staten ökar sina inkomster, måste det ju föras en diskussion om hur kostnaderna skall fördelas mellan staten och kommunerna. Reservationen 1, som gäller motiveringen i fråga om indexregleringen, är egentligen bara en brasklapp, sade herr Karlsson. Nej, det är den inte, för det är olika principer som ligger till grund för de olika ställningstagandena här. Vi hävdar alltjämt det riktiga i principen att ha en indexreglering av barnbidragen, men vi har sagt att eftersom överenskommelse har träffats om höjning den 1 januari 1976 avstår vi från att kräva indexreglering från detta datum. Herr Karlsson tog också upp vårdnadsbidraget, och även om han inte uttryckligen sade det, så var undertonen den att alla barn skall vara på daghem. Som jag förut har sagt och som framgår av vår motion och reservation, har vi uppfattningen att det måste skapas valfrihet för föräldrarna.

Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna karakteriserade vad folkpartiet vill göra som ynkligt små tag. Därmed har han givit ett förkrossande betyg åt utskottets majoritet, som ju vill gå mindre långt än vad folkpartiet har föreslagit. Vi har inte funnit utrymme för några stora omedelbara anslagshöjningar, det är sant. Vi har i det fallet fått nöja oss med det som har tagits in i den s, k. Haga-Il-överenskommelsen: om det finns anledning att stimulera konjunkturen med ytterligare insatser i höst, så skall de inriktas på barntillsynen. Det är viktigt att vi har fått gehör för den synpunkten. Det är klart att jag helst hade sett att vi hade kunnat föreslå Nr 52 omedelbara höjningar, men just därför att vi inte är så oansvariga som Onsdagen den herr Karlson vill ge intryck av, så är vi återhällsamma på den punkten: 9 april 1975 Vi föreslår att riksdagen skall uttala sig för full behovstäckning på tio år och att vi skall få det system med ökade statsbidrag som riksdagen Ekonomiskt stöd åt så många gånger har begärt. Det stämmer med vad vi i folkpartiet har barnfamiljer, m.m. fört fram tidigare, och det var väl därför som herr Helén kunde skicka över motionen från 1973. Vad vi föreslog då är fortfarande inte bifallet, och därför är motionen aktuell. Det stämmer också med vad 20 av herr Karlssons egna otåliga partivänner här i riksdagen har begärt. Det kan väl inte vara så ynkligt ändå. Var skall vi ta pengarna till vårdnadsbidragen? undrade herr Karlsson. Det är en viktig fråga. Jag pekade på en möjlighet. Det är inte tillfredsställande att unga familjer i dag går in i ett system som ger stöd åt den unga hemmafrun, vare sig man har barn eller inte. Vad är det för en modell för framtiden? Vi tycker det är bättre att knyta stödet till förekomsten av barn. Syftet med besparingsutredningen är just att skapa utrymme för de angelägna sakerna genom att spara på det som är mindre viktigt. När vi säger att vi vill prioritera familjepolitiken, så betyder det självfallet att den skall få en större del av de ökande resurser som väl skall komma även med den nuvarande regeringens ekonomiska politik. Rikta kritiken mot kommunerna, sade herr Karlsson. Ja, men nu befinner vi oss i riksdagen. Kommunerna har trots allt fått ta en allt större del av barntillsynskostnaderna, därför att de statliga insatserna inte har växt på det sätt som vi hoppats. Det kanske mest nedslående med herr Karlssons inlägg tycker jag var att han tog tillbaka en del av det positiva som socialministern sade. Socialministern undvek att låsa sig vid att den kommunalekonomiska utredningen skall inväntas, men herr Karlsson tryckte extra hårt på den delen av utskottets betänkande. Det måste vara en besvikelse för en del av herr Karlssons partivänner och för andra motionärer här i kammaren.

Herr talman! När herr Karlsson i Huskvarna säger att moderata samlingspartiets modell med en skattereform i botten på familjestödet innebär ett större stöd till högre inkomsttagare måste jag upprepa vad jag sade tidigare: Det är självklart riktigt att den delen av stödet som får sitt uttryck i skatteavdraget har den effekten, och detta på grund av vårt skattesystems konstruktion. Men just därför, herr Karlsson, säger moderata samlingspartiet bestämt ifrån att problemet icke kan lösas enbart med skattereformer, utan dessa måste kompletteras med bidrag. Det är klart utsagt att huvudsyftet är att stödet skall ha tyngdpunkten på familjer med låga inkomster och flera barn. Det betyder, enkelt uttryckt, att eftersom skattedelen av systemet har den av herr Karlsson 48 redovisade effekten, måste bidragsdelen av systemet ha den motsatta effekten — och detta starkare, så att nettot blir ett plus till de lägre inkomsterna och inte ett minus. Sedan vill jag bara säga till herr Romanus att han, när han gör någon sorts försök att isolera sig själv från oss andra som en på något sätt ivrigare främjare av barnfamiljernas intresse, nog ändå är ute på svag is. Låt oss titta på det vi just nu diskuterar. Det finns i det avsnitt av utskottsbetänkandet som vi hittills har hunnit med fyra reservationer från moderat håll. På två av dem står herr Romanus med, men på det avsnitt som berörs i den tredje och största reservationen - om vårdnadsbidrag — har herr Romanus en egen reservation med i det väsentliga samma syftning. Det återstår alltså en enda reservation, som handlar om statsbidragsreglerna till den kommunala barnomsorgen; därvidlag har herr Åkerlind och jag föreslagit en ändring som fru Troedsson talat om och som skulle innebära ökat stöd till kommunerna för de dyraste daghemsavdelningarna. Det enda som skiljer oss från herr Romanus är att han inte har velat ansluta sig till den reservationen. Det är ett klent underlag för att skilja ut sig som en på något alldeles speciellt sätt ivrigare främjare av barnfamiljernas intresse än vi andra. Jag tror att det inte är riktigt. Vi har — och det har redovisats här på ett enligt min mening lugnt och sakligt sätt — olika uppfattningar om hur vi bör utforma den fortsatta utbyggnaden av familjestödet, framför allt på barntillsynssidan. Men det har av socialministern vitsordats att de framförda förslagen — tre varianter — sannolikt kostar ungefär lika mycket. Jag tror att det är riktigt. Hur skall man då kunna göra gällande att det i det ena fallet är fråga om krafttag, i det andra fallet om motstånd mot reformer?

Herr talman! När barnbidragen en gång infördes betonades inte minst deras socialpolitiska sida. Bidragen skulle utgå generellt och verka utjämnande mellan familjer med barn och familjer utan barn. Sedan dess har barnbidragen betraktats som den viktigaste — och det är fortfarande en mycket viktig — form av ekonomiskt stöd till barnfamiljerna. Vårt krav på indexreglering har jag motiverat i mitt huvudanförande och många gånger tidigare. Jag kan bara tillägga den aspekten att ett generellt grundstöd, som motsvarar en större del av barnens konsumtion, i sin tur minskar behovet av selektiva stödformer, och det kan alltså vara en positiv sida. En fortsatt realvärdeökning motiveras alltså också av dessa skäl. Vad som därutöver otvivelaktigt behövs — därvidlag är jag helt överens med herr Karlsson i Huskvarna — när det gäller att förstärka de lågavlönade barnfamiljernas ekonomi skall gå via ett utbyggt barnstöd. Herr Karlsson säger att de höjningar som har skett väl motsvarar vad en indexreglering skulle ha gett. Jag tillåter mig att ifrågasätta den uppgiften. Vi har vid flera tillfällen konstaterat att beslutade höjningar av barnbidraget inte har motsvarat de kostnadsstegringar som har inträffat under tiden från föregående höjning av barnbidraget. På den punkten har alltså Ekonomiskt stöd åt 50 herr Karlsson en annan uppfattning, som står emot de beräkningar vi har fått utförda av personer som förstår sig på sådant här. Sedan var det kanske brådskan i argumenterandet som gjorde att herr Karlsson buntade ihop vänsterpartiet kommunisterna med de borgerliga partierna när det gällde att vara emot höjda arbetsgivaravgifter. Man kan naturligtvis diskutera arbetsgivaravgifternas konstruktion, men vi ser gärna — och det vet säkert herr Karlsson — att nödvändiga åtgärder, bl.a. sådana som vi nu talar om, för behövande människor i samhället också finansieras genom ingrepp i företagens vinster.
Herr talman! Jag blev litet förvånad över Göran Karlssons i Huskvarna häftiga angrepp mot oss som har haft en annan uppfattning än han i barnomsorgsfrågan. Det kommer mig nästan att ta tillbaka det jag sade tidigare: att vi var i stort sett ense i utskottet om behovet och nödvändigheten av en snabb utbyggnad. Jag vill också bemöta det som Göran Karlsson sade om Stockholms förortskommuner. De kommunerna är faktiskt mer pressade i denna fråga än andra, eftersom de har högre andel barn än några andra kommuner i landet. Det beror på den koncentrationspolitik som har förts av regeringen och som har lett till att man tvingats bygga ut bostadsområden alltför snabbt, så att man inte hunnit med att bygga ut nödvändig service i samma takt.

Herr talman! Jag trodde inte att fröken Andersson skulle behöva vara förvånad över den uppfattning som jag redovisat. Den har sin täckning i verkligheten. När fröken Andersson i fråga om utbyggnaden av de stora förortskommunerna i Stockholm försöker krypa bakom argumentet att det är fråga om koncentrationsbebyggelse vill jag säga att det är alldeles uppenbart att centerpartiet fick ett alldeles för stort inflytande efter valet 1973 i denna ”koncentrationsbebyggelse”. Detta har medfört att utbyggnaden exempelvis av daghemsplatser inte gått i den takt som den skulle ha gjort, om man hade haft en annan politisk regim i dessa kommuner. Medan jag är inne på repliker till centerpartister vill jag också säga till vice ordföranden i utskottet, som påstod att det var svårt att följa min argumentation: Nej, om herr Rune Gustavsson hade bemödat sig att lyssna, hade det inte varit så svårt. Men om man misstolkar mina ord, kan det vara svårt — det skall jag gärna medge. Herr Gustavsson säger när det gäller ekonomin att det är staten som ordnat skattestoppet för kommunerna. Men då skall herr Gustavsson" hålla i minnet att staten för att åstadkomma detta skattestopp har delat ut 600 milj.kr. om året i två år som kompensation för kommunernas skattebortfall genom att de avstått från skattehöjningar. Finansministern ser alltså till att kommunerna får pengar för sin verksamhet. Sedan är det dock kommunernas uppgift att prioritera de verksamheter de skall genomföra. Och vi måste tyvärr från den utgångspunkten konstatera att centerstyrda kommuner inte ordnat barnomsorgen så väl som man skulle ha behövt göra. Till herr Romanus vill jag säga beträffande de ynkliga tagen, att det var partiledarens tal i Skövde om ”krafttagen” som folkpartiet var ensamt om i svensk politik, som kom mig att redovisa att folkpartiet i själva verket ingenting har att yvas över när det gäller barnomsorgsutbyggnaden. Den uppgiften, herr Romanus, står jag för. Att den är riktig framgår inte minst av utskottsbetänkandet. Herr Romanus har visserligen reserverat sig till förmån för två socialdemokratiska och två kommunistiska motioner, och av solidaritetsskäl kunde han naturligtvis inte heller underlåta att ansluta till något av det som herr Billy Olsson i Kil krävt. Men det som åstadkommits och som vi skulle vara så förfärliga motståndare till är inga krafttag, herr Romanus. Vad som skiljer mellan oss och herr Romanus är att vi pekar på de ekonomiska realiteter som finns och som utreds av kommunalekonomiska utredningen. Det innebär inte att vi har mindre vilja när det gäller barnomsorgsutbyggnaden än folkpartiet. Vad jag reagerat mot var det tal som herr Helén höll i Skövde och som uppenbarligen saknade täckning i verkligheten. När sedan herr Romanus på nytt skall redovisa hur man skall få in pengar till den verksamhet man vill bygga ut, står han där och stampar. Han har inte givit något klart besked om hur man skall klara detta. Under sådana förhållanden måste jag säga att det inte är fråga om några krafttag. Att ta krafttag innebär också att man är beredd att svara för de ekonomiska konsekvenser som utbyggnaden får. Nej, herr Romanus, jag tog inte tillbaka något av den positiva bild som statsrådet Aspling gav. Jag anslöt mig i stället till hans socialpolitiska linje. Men eftersom jag står bakom ett utskottsbetänkande, svarar jag naturligtvis också för det. Det är därför som jag tagit till orda för att replikera herr Romanus. Beträffande den besvikelse som skulle drabba eventuella partivänner till mig vågar jag påstå att de kan lita på mig. Men herr Romanus tror jag inte att de skall sätta sin lit till. Han är ett alltför bräckligt käril i detta sammanhang. Till herr Carlshamre vill jag bara säga att uppfattningen skiljer sig mellan oss och moderaterna när det gäller hur ett stöd skall fördelas. Vi har fortfarande den uppfattningen att skatteomläggningen inte är det väsentliga, utan att ett ordentligt stöd plus naturligtvis, som den viktigaste beståndsdelen, en utbyggnad av barnomsorgen är det viktigaste. Fru Marklund och vi socialdemokrater har olika uppfattningar. Vi går inte på indexregleringen för vi tror inte att det är den rätta vägen att ge det riktiga stödet till barnfamiljerna. Vi vill i stället, fru Marklund, ge den selektiva del, som fru Marklund talade om, stöd. Det är huvudlinjen i vår politik. På det sättet kan man skapa förutsättningar att ge familjer med låga inkomster det stöd de behöver, och det är det vi betraktar som väsentligt. Beträffande arbetsgivaravgiften vill jag naturligtvis inte inrangera fru Marklund bland dem som inte är beredda att lägga bördor på arbetsgivarna. Det skulle vara mig fjärran att göra så. Men jag kanske får säga att även arbetsgivaravgifter skall på ett eller annat sätt betalas. Det är den avvägningen som bl.a. löntagarorganisationerna tvingas ta hänsyn till vid löneförhandlingarna.

Herr talman! Herr Göran Karlsson i Huskvarna har ju varit aktiv i landstingsarbete, och jag måste säga att herr Karlssons resonemang här förvånar mig mycket. Han säger att kommunerna misskött denna angelägenhet, varför kommunerna nu bör prioritera denna uppgift. Han påstår vidare att centern har fått för stort inflytande i vissa kommuner. Men de här problemen har väl inte uppkommit på en gång? Om socialdemokraterna haft inflytandet förut innebär det väl bara att det är ett uppdämt behov som nu gör sig gällande. Det är frågor som inte lösts tidigare, och problemen har nu blivit mer akuta. När det gäller skatteproblematiken, herr Karlsson, tror jag det finns anledning att diskutera den. Jag har förut hävdat att vi inte klarar de här problemen om inte kommunerna får erforderliga inkomster för denna uppgift. Inför skatteutredningens förslag till skatteomläggning från den 1 januari 1975 uppskattade de båda kommunförbunden i sina remissyttranden skattebortfallet för kommunerna till 1 850 000 000 kr. för år 1976 och till 8 100 000 000 kr. för år 1977. Regeringsbudet, herr Göran Karlsson, var 600 milj.kr. per år. Därtill kommer ytterligare 600 miljoner för 1977 som riksdagen beslutat om som kompensation för det förlängda grundavdraget vid den kommunala beskattningen. Mot denna bakgrund är det klart att överföringen av statliga medel till kommunerna är ett visst steg där valet stått mellan att inte få någonting eller att få dessa 600 miljoner per år. Det var mot denna bakgrund, herr Karlsson, som centern begärde att en uppräkning av ersättningen för barntillsynen med 230 milj.kr. per år skulle ske fr.o.m. år 1976. Jag tror det finns anledning att redovisa dessa siffror i diskussionen när herr Karlsson försöker bortförklara dels det förhållande som råder, dels kommunernas besvärliga ekonomi.

Herr talman! Herr Carlshamre hade av någon anledning så litet att anmärka på utskottsmajoriteten, att han använde en stor del av sin replik till att angripa folkpartiet. Det kan jag kanske förstå därför att ju socialdemokrater och moderater tillsammans är motståndare till värdesäkringen av barnbidraget. Och socialdemokraterna och moderaterna i utskottet har sagt nej till den plan för utbyggnad av barntillsynen som vi vill ha. Herr Carlshamre vill t.o.m. med sina åtgärder minska efterfrågan på barntillsyn. Dessutom tillkommer att moderaterna vill ha en konstruktion av vårdnadsstödet delvis som ett skatteavdrag, och det kan vi inte acceptera. Vi är alltså på olika linjer, det är bara att konstatera. Till herr Göran Karlsson vill jag säga en sak som jag inte hann med förra gången. Jag nämnde att barnfamiljerna inte har fått någon förbättring av sin ekonomi under de gångna åren på grund av inflation, marginalskatter, bostadstilläggens konstruktion osv. Men för 1975 och 1976 hoppas jag att de kommer att få en förbättring tack vare de överenskommelser som har träffats. På den punkten är vi inte oense, det vore ju konstigt om vi skulle vara det. Men för de år som har gått är det lätt att visa att barnfamiljer med vanliga inkomster har fått sin köpkraft minskad. Man kan inte begära att herr Karlsson särskilt väl skall känna till hur situationen är i kommunerna i Storstockholm. Men så till vida har han väl rätt att det kanske kommer att ske en förändring från 1973 på grund av valresultatet. Det får man väl se. Men jag skulle inte ge mig in så mycket på den jämförelsen om jag vore herr Karlsson. Vad som hände mellan 1967 och 1973 var ju att en rad kommuner, som hade haft socialdemokratiskt styre och praktiskt taget inte byggt några daghem alls, under liberal ledning satte i gång en väldig aktivitet, trots att kostnaden per daghemsplats under den tiden ökade för kommunerna. Det är fakta. Jag har inte velat dra upp den här lokala debatten, men när nu herr Karlsson gör det så kan det finnas anledning tala om hur det ligger till. Den skillnad som kvarstår mellan oss är, att vi vill att man nu skall få fram det förslag till nytt statsbidragssystem som riksdagen har begärt sedan 1969 och som regeringen inte har presenterat. Vi vill också ha en plan för tillgodoseende av behovet av daghem. Det har folkpartiet begärt 1973 och 1974. Att vi nu också får medhåll av ett antal socialdemokratiska motionärer tycker vi bara är bra. Tyvärr kvarstår det som herr Karlsson sade förra gången — att han inte vill göra någonting åt detta förrän den kommunalekonomiska utredningen har slutfört sitt arbete. Jag fick intrycket att socialministern var beredd att eventuellt handla något snabbare. Men herr Karlsson säger att vi skall lita på honom, och då går det alltså tydligen så långsamt som vi befarar.

Herr talman! Nu kom herr Romanus rätt igen, och det skall vi vara tacksamma för. Nu säger han att vi är på olika linjer i vissa stycken. Det är alldeles rätt, men det innebär inte att den ena linjen betyder någon sorts större krafttag än den andra. Om jag, i stället för att automatiskt använda några hundratal miljoner kronor till att öka de allmänna barnbidragen ett år, vill använda samma miljoner till att förbättra familjestödet på ett ställe där det enligt min mening gör bättre nytta, där det mest kommer dem till godo som har det största behovet, så är det inte ett mindre krafttag. Hur stort krafttaget är beror på hur många miljoner det är fråga om, och det påverkas inte alls av om man använder tekniken med indexreglering eller inte. Ekonomiskt stöd åt Om jag vill satsa betydande belopp på ett ökat stöd till barntillsyn men gör det med en kombination av åtgärder i stället för med en enda åtgärd — ett 300-kronorsbidrag per barn, lika för alla — så innebär det inte heller att den ena satsningen är ett mindre krafttag än den andra. Det var bara det jag ville ha fastslaget — att herr Romanus spelar på fel plan om han hela tiden försöker göra gällande att skillnaden mellan partierna i dessa frågor är att det ena partiet vill ta väldiga krafttag och det andra partiet inte vill göra det. Meningsskiljaktigheterna denna gång i varje fall — det vi i dag diskuterar — gäller genomgående hur man skall använda medlen, var man skall sätta in tagen, inte hur kraftiga de skall vara.
Herr talman! Jag skall inte mycket fortsätta diskussionen med herr Rune Gustavsson beträffande kommunalskatten. Men jag vill betona ytterligare en sak, nämligen att det inte bara är så att vi har en uppgörelse mellan kommunerna och regeringen om ett s.k. skattestopp under de närmaste två åren. Det finns också möjlighet för kommunerna att under den tiden höja skatten med en liten del, men inte med mycket. Dessutom -— och det är det väsentliga i sammanhanget —- får kommunerna det stora stödet från staten via kommunalskatteutjämningen. Det är alldeles uppenbart att det spelar en mycket stor roll i kommunernas finanser. I vissa kommuner i landet skulle det röra sig om behov av skattehöjningar på bortåt 40 kr. för att man skulle nå upp till de summor som man nu får via statsstödet. Med andra ord: Skattestoppet var nödvändigt. Skattehöjningarna i kommunerna och landstingen har varit ytterst besvärande, inte minst för de lägre inkomsttagarna, och därför tycker jag också att centerpartiet helhjärtat borde kunna ansluta sig till den överenskommelse som regeringen träffat med kommunerna och landstingen. Sedan bara några ord till herr Romanus. Det är klart att jag inte i detalj känner förhållandena i Stockholms län. Jag känner dem inte ens i den kommun som herr Romanus kommer från, alltså Sollentuna. Men jag fick se ett klipp ur en förortstidning häromdagen — det gäller Stockholmsområdet — och där står det bl.a. att socialkontorets förskoleplan innebär att barnomsorgen i Sollentuna kräver satsning på 16 milj.kr. Det är naturligtvis ett korrekt konstaterande. Men sedan hade kommunfullmäktige ordnat ett informationsmöte om barnomsorgsfrågan och utvecklingen där, och det är mycket intressant att se hur många ledamöter och vilka som kom. Det var sju av kommunfullmäktiges ledamöter som kom till informationsmötet — och hör och häpna, herr Romanus: inte en enda ledamot från det parti som har tagit sådana krafttag för barnomsorgen! Jag tycker uppriktigt sagt att det inte finns någon anledning för folkpartiet att tala med alltför stora bokstäver om de s.k. krafttagen.